Herr talman! Nils Åsling kritiserar förslaget om nedskärning med 20 96 under en tvåårsperiod. Han vill ha mer offensiva beslut. Jag är den förste att instämma i att vi självklart skall inrikta oss på offensiva beslut till förmån för utvecklingsbara branscher. Men det får inte bara bli värdeladdade ord. Uttrycket offensiva beslut används väldigt ofta. Centerns egen motion var ju inte speciellt offensiv. En kommission startar nu en ettårig utredning där det inte kommer att hända särskilt mycket. Under 1980 kunde man möjligen räkna med att det skulle innebära någon form av omställning, om centerns förslag hade gått igenom, men det fanns ju mycket små möjligheter att det skulle göra det. Man får väl förutsätta att med den 20-procentiga nedskärning som nu kan göras blir minskningen relativt sett stor med hänsyn till de internationella marknadsförutsättningarna. Nils Åsling frågar: Tror verkligen Sven Andersson att sysselsättningen blir billigare på det sätt som utskottsmajoriteten lagt upp saken? Ja, jag tror det. Om mant.ex. vid Uddevallavarvet tar ut 350 man första året, 1979, och sätter dem på AMS-utbildning måste man naturligtvis bygga upp en verksamhet för det, även om det i propositionen finns en hel del anslag för arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Vid varvet finns det emellertid möjligheter — man har lokaler, man har förutsättningar för att inom varvsområdet skapa dels den utbildning, dels den sysselsättning som AMS står för. Men jag tycker inte att man skall glömma bort vad utskottsmajoriteten har skrivit in i betänkandet, nämligen att man är tvungen att ta de jobb som anvisas. Tror ni att arbetsförmedlingarna kommer att lägga ned sin verksamhet eller att de inte kommer att påverka dem som blir friställda? Går det till så i svensk arbetsförmedlingsverksamhet? Resonerar man som så att nu har de anställningstrygghet — då behöver vi inte vidta några åtgärder? Tror ni facket kommer att acceptera det? Jag tror det inte. Vi har från utskottsmajoritetens sida förutsatt att man skall ha en intensiv arbetsförmedlingsverksamhet och se till att människorna skall kunna få andra jobb. Nils Åsling frågar vidare: Hur blir det för andra branscher? Skall också de få sysselsättningsgaranti?

Herr talman! Jag kritiserar inte de 20 procenten i och för sig, men jag kritiserar att de inte är kombinerade med ett beslut där man direkt säger att man skall koncentrera nybyggnadsverksamheten vid de svenska storvarven till Uddevalla och till ett samordnat Kockum-Öresundsvarv. Det är det som vi tar fasta på i vår motion. Det var ett försök att rädda det viktigaste i den aldrig framlagda propositionen för ett beslut. Tyvärr har det inte varit möjligt. Sven Andersson i Örebro vidhåller sin uppfattning att det är billigare att klara sysselsättningen inom varven än att satsa på en expansion av övrigt näringsliv på varvsorterna. Jag tvivlar allvarligt på detta. Jag tycker att Sven Andersson, med den bakgrund han har, är litet defaitistisk i sin syn på näringslivets möjligheter att klara problemen. Dessutom måste det här tyda på att Sven Andersson visserligen är med på de stora satsningarna på de regionalpolitiska instrumenten såsom här sker och på den väsentliga ökningen av de regionala utvecklingsfonderna på varvsorterna men att han egentligen inte tror att det skall ge effekt. Det är anmärkningsvärt. Svaret på frågan om detta med anställningsgaranti skall gälla hela landet var kanske inte riktigt vad jag hade väntat mig. Man har funnit att det här är en lösning för varven, sade Sven Andersson. Ja, det har vi sett av utskottsbetänkandet. Men blir inte detta prejudicerande? När man gör en utfästelse av den här karaktären ovanpå en massiv regionalpolitisk satsning i de orter som har de bästa förutsättningarna att kompensera bortfallet av sysselsättning genom utveckling av näringslivet i övrigt, hur skall inte då kraven resas på malmfälten, i skogslänen och över huvud taget i de många orter här i landet där vi har problem! Blir det inte då svårt att säga nej? Har verkligen utskottsmajoriteten tänkt sig in i konsekvenserna?

Herr talman! Det tycks fortfarande inte vara någon som är intresserad av att diskutera överkapaciteten. Man föredrar tydligen att tänka sig att den beror på gudomliga faktorer. Jag skall försöka få någon att reagera genom att göra ännu ett inlägg. Man hör sägas att överkapaciteten beror på den internationella sjöfartskonjunkturen och på de bristande konkurrensförutsättningarna för svenska varv. Det är väldigt märkligt att de svenska varven har blivit så otroligt mycket sämre bara på tre fyra år när flera av dem tidigare var ledande när det gällde nya typer av avancerade fartyg. Bortsett från den reflexionen måste det vara en fullständigt felaktig politik att möta den påstådda överkapaciteten, som man till stor del hänför till kostnadsläget vid de svenska varven, med nedskärningar. Vad betyder nämligen nedskärningar av kapaciteten? Jo, de betyder minskad förmåga att utnyttja storleksfördelar och också minskad förmåga till mångsidighet och därmed minskade möjligheter att gripa in och kapa åt sig order när möjligheter kan uppstå på skiftande områden. Man blir då mer begränsad när det gäller sortimentet och möjligheterna i övrigt. En nedskärning med hänvisning till överkapacitet kan sannerligen inte göra exportförutsättningarna bättre! Den nedskärningen måste i alla avseenden, kostnadsmässigt och på annat sätt, göra konkurrensförutsättningarna för de svenska varven sämre och leda in i en ond cirkel, där man i framtiden måste binda sig för ytterligare nedskärningar. Det är också vad man säger att man skall göra — även om man inte fattar de beslut som gäller tiden efter 1980 just i dag. Vad jag vill hävda är att överkapacitet är någonting relativt, någonting som man kan påverka genom dynamiska och aktiva åtgärder.

Då försvinner så att säga en del av den påstådda överkapaciteten. Men förutsättningarna är givetvis att man har en organisation och planmässighet som ett vanligt privatkapitalistiskt näringsliv inte kan åstadkomma. Det betyder att man riskerar att få socialism, och det är vi så förskräckligt rädda för här i landet!

Herr talman! Jag vill helt kort säga till Sven G. Andersson att man genom förslaget till sysselsättningsgarantier bidrar till att konservera en bransch och försvåra övergången till andra mer expansiva branscher — det är ett faktum. Vidare vill jag säga att den viktigaste invändning som jag vill göra mot förslaget är att den s.k. sysselsättningsgarantin ger de varvsanställda falska förhoppningar — det gör den nämligen — om att det skall bli nya jobb på varven. Många kan därigenom bli lurade att stanna kvar i stället för att gå ut i den mer expansiva sektorn. Allting handlar ju om pengar, i detta fall mycket pengar, och man kan verkligen ställa frågan: Vad kostar utskottets förslag de svenska skattebetalarna, räknat per anställd?

Herr talman! Det är väl litet för mycket begärt av Erik Hovhammar att jag skall redovisa exakt vad sysselsättningsgarantin kommer att kosta. Men jag utgår ifrån att kostnaderna inte på något sätt blir större om de går inom företagsområdet än om de går utanför. All erfarenhet av arbetsmarknadsutbildning har ju visat det tidigare. Och jag förutsätter att det inte är något undantag i det här fallet. Men denna fråga har vi nu diskuterat under lång tid i varvsdebatten, och jag tycker inte den är den mest väsentliga i det vi skall besluta om i dag, den svenska varvsindustrins framtid. Det finns många andra och mer intressanta frågor, bl.a. den som Jörn Svensson tagit upp. Jag tycker att Jörn Svensson har utvecklat litet grand av Eisenhowers filosofi på 1950-talet, då han föreslog: Köp, köp vad som helst bara ni köper. Det ligger naturligtvis någonting i det. Jörn Svensson säger att vi bör satsa på inrikes sjöfart, att det då kommer att gå åt mer plåt och att svenska stålverksjobbare då kan köpa mer kläder — och så blir det något av ett perpetuum mobile över det hela. Om det nu var så enkelt, Jörn Svensson, att vi kunde få en sådan utveckling skulle det vara alldeles underbart med tanke på sysselsättningsstrukturen, Men riktigt så enkelt är det inte. Sedan vill jag säga några ord till Nils Åsling, som tycker att vi är väl defaitistiska när vi från folkpartiet är med om den här sysselsättningsgarantin — vi skulle då inte tro på att alla de satsningar vi gör på utvecklingsfonder oo, d. skulle ge resultat. Men jag vill nog påstå att de satsningar som kommer att göras för berörda regioner kommer att bli av stor betydelse — det förutsätter jag. Vi har varit på de här orterna och konfronterats med människorna där. Jag kan ta Landskrona som ett typexempel. Där har man drabbats av den ena hårda och svåra nedläggningen efter den andra, och näringslivet sviktar. Vilka möjligheter har man att så att säga på en gång skaffa människor sysselsättning om det skulle ske en avtrappning i den takt som var tänkt i den Åslingska propositionen? Jag ser verkligen inte så ljust på framtiden för vare sig den orten eller andra orter som Nils Åsling gör.

Herr talman! Låt mig göra några reflexioner över den debatt som förts under några minuter om anställningstryggheten för varvsarbetarna. I moderaternas reservation framhålls att det bör vara möjligt att ”övertalig personal i socialt acceptabla former kan föras över till andra arbetsplatser”.

Jag tror att det är viktigt att åtminstone något redovisa situationen i Göteborg, även om jag kan tänka mig att lokala företrädare kommer att göra det mer omfattande. Jag har siffror för augusti i år om förhållandena inom Göteborgs arbetsmarknadsdistrikt, som det heter. Där redovisas f. n. en arbetslöshet på 9 000 personer. I AMS-verksamhet, utbildning, beredskapsarbete osv. är 10 700 sysselsatta. Där finns — lägg märke till antalet — 19 000 förtidspensionerade. Det mesta har hänt under de tre senaste åren, påverkat också av det beslut vi 1976 fattade om en neddragning av varvens kapacitet. Herr talman! Detta betyder att 38 700 människor i Göteborg står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Då säger moderater och centerpartister att det bara är att backa på med ytterligare ett par tusen från varven till den stora församling på nära 40 000 personer som redan står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Man skall inte förhindra att de expansiva företagen kan få sin arbetskraft. Det är inte så. SKF fortsätter att dra ned sin kapacitet. Volvo försöker nu att sätta i gång de tidigare stoppade banden. Det är ingen expansion som går utöver de ramar som man tidigare haft för antalet anställda, utan man fyller bara igen luckorna. Från dessa utgångspunkter är det för mig helt obegripligt att man inte kan vara med om att i socialt acceptabla former klara denna neddragning vid varven. Mellan 1400 och 1700 personer — åtminstone arbetsplatser — ytterligare under en tvåårsperiod kommer att försvinna från varvsnäringen. Nils Åsling har talat mycket om alternativ produktion, och vi är alla intresserade av en sådan. Vi anslår stora medel för att söka utveckla och forska fram en alternativ produktion. Men vad har vi att anvisa? Nämn något, Nils Åsling, exempelvis inom verkstadsindustriområdet som skulle kunna öka sysselsättningsmöjligheterna i Göteborg. Det vore av intresse. Nils Åsling var djärv nog att fråga: Varför skall anställningstryggheten inte gälla i Hissmofors? Men snälla Nils Åsling, när vi beslöt om 400 milj.kr. till NCB, skedde det med motiveringen att vi skulle ge företaget ett andrum för en konsolidering. Vi hade åtminstone den förhoppningen, en förhoppning som kanske inte kommer att infrias. Lika väsentligt var emellertid att vi utvidgade tryggheten och medgav att man i Hissmofors och för Sandvik i Kramfors fick använda förlusttäckningsgarantin för att åtminstone under en tvåårsperiod kunna uppehålla verksamheten, medan man sökte efter en alternativ produktion. Jag vill fråga Nils Åsling: Vad gjordes för Hissmofors? Vilka projekt kan tänkas komma dit? Vi medverkade till en anställningstrygghet för de anställda i dessa två företag, och vi är självfallet beredda att utvidga den till nya områden. Varför skall vi då inte kunna låta anställningstryggheten omfatta även de varvsanställda i Göteborg? Jag upprepar vad som har sagts här av såväl Ingvar Svanberg som Sven Andersson. Vi har klart skrivit in i utskottsbetänkandet att i den mån vederbörande erbjuds annan anställning på varvsorten äger han inte rätt att avböja ett sådant erbjudande. Därmed borde väl allt tal om att man här bromsar en utveckling och stoppar en flyttning av arbetskraft kunna läggas åt sidan. Jag lyssnade med stort intresse på den delen av debatten, och jag ställde mig frågan: Vilka alternativa möjligheter kommer herr Åsling att anvisa — utrustning till massaindustrin, utrustning till energiproduktionen, eller vad kan det vara? Men jag hörde ingenting av det. Det var ord, och det var ord. När jag hörde herr Åsling och även herr Hovhammar kom jag att tänka på ett par rader ur Hamlet: ”Upp flyga orden, tanken stilla står, Ord utan tanke aldrig himlen når.” Och detta gäller i än högre grad om Jörn Svensson. Jag lyssnade på honom också. Men det är möjligt att han inte har några ambitioner i den riktning som det talas om i citatet. Låt mig bara helt kort säga till herr Jörn Svensson att han har stannat i utvecklingen. I den debatt som vi förde 1976 erinrade jag om att varvsindustrin då hade order som 1978 skulle ge sysselsättning för 2 500 man. Vid det tillfället var 25 000 äå 30 000 personer anställda inom varvsverksamheten. Enligt det nedbantningsförslag som vi lade fram 1976 skulle den egentliga varvsrörelsen i slutet av 1978 ha 17 000 anställda. För dem fanns alltså 1976 en orderstock som gav 2 500 jobb. Vi sade då att det är nödvändigt att se verkligheten sådan som den är. Vi får undersöka möjligheterna till alternativ produktion. Vi får försöka få in nya order så långt det är möjligt. Vi får bygga fartyg i lagerproduktion för att kunna upprätthålla sysselsättningen. Men för Jörn Svensson var det här inga argument som han var beredd att acceptera. Han fortsätter sitt resonemang om att vi måste skapa en marknad i stället för att acceptera att det har byggts upp en produktion runt om i världen som är så omfattande att en viss anpassning måste ske också hos oss, dvs. att vi får ta hänsyn till vilka möjligheter vi har att konkurrera på världsmarknaden. När herr Jörn Svensson säger att nedläggningar är det vi eftersträvar efter 1980, så vet han — borde veta under alla omständigheter — att detta inte är avsikten. Vi får se vilka konsekvenser den neddragning som nu beslutas för med sig och hur marknaden utvecklas. Vi vill ju bevara alla de produktionsaktiviteter som vi har. Det är ju detta som ligger i propositionen och i utskottets förslag. När det gäller vilka som politiskt skall kunna påverka utvecklingen vill jag säga att inte är det genom vänsterpartiet kommunisterna som det skapas några garantier för varvsarbetarna och deras framtid. Möjligheten ligger fastmera i att socialdemokratin i 1979 års val kan få ett ökat inflytande över den framtida politiken. Låt mig också säga till herr Jörn Svensson att vi känner varvsarbetarna och är helt övertygade om att de är tillräckligt fackligt och politiskt mogna för att inte lyssna till herr Jörn Svenssons uppmaning till utomparlamentariska aktioner. Herr talman! Att ställa om världens fartygsproduktion är ingen lätt uppgift, och uppgiften är ju inte bara den svenska industrins. Men våra varv är onekligen en del av den samlade kapaciteten, och de har dragit till sig uppmärksamheten länge. Inte minst beror det på att de svenska varven var av hög klass. De hade under 1950 och 1960-talen en vid internationell jämförelse effektiv utrustning, de hade duglig arbetskraft, och produktiviteten var hög. En fråga som kan ställas nu, i belysning av händelseutveckling under 1970 talet, är om de svenska varven fick en alltför ensidig inriktning. Bortsåg man alltför mycket från att det vid sidan av eller bortom den så dominerande tankermarknaden fanns andra objekt, lika viktiga att söka utveckla och marknadsföra? Ytterligare en fråga kan man ställa, och det är om samarbetet mellan rederinäringen och varven i Sverige var tillräckligt. Mig förefaller det av senare erfarenheter som om rederier och varv levde i ett köpare-säljareförhållande även om de ingick i samma ägarintressen. I den omhuldade fria konkurrensens namn tog man icke så mycket hänsyn till varandra även om det inte var några egentliga stridigheter. Borde man inte utifrån detta söka dra vissa lärdomar? Finns det inte skäl för en grundlig diskussion om näringspolitik för rederi och varv med ett delvis gemensamt forskningsoch utvecklingsarbete? I den socialdemokratiska motionen i varvsfrågan har detta problem fått en framskjuten plats. Vi säger att stöd till strukturutveckling inom svensk rederinäring bör få genomslagskraft också för varven. Stödet bör ha som främsta syfte att stimulera rederiföretagen att beställa mer utvecklingsbetonade och framtidsinriktade fartygstyper för att härigenom uppnå en ökad konkurrenskraft.

Jag tror att detta är viktigt, och jag beklagar att vi inte i utskottet kunde bli eniga om att pröva dessa möjligheter. Under debatten i näringsutskottet uttrycktes åtminstone ett intresse för dessa tankegångar, men så långt som till en gemensam skrivning i detta avseende kunde vi inte komma. Herr Åsling var emellertid av den uppfattningen att vi kanske kunde diskutera den någon gång framöver. Men det är en angelägen uppgift att så skyndsamt som möjligt söka inrikta nyproduktionen på det som kan tänkas bli aktuellt i den framtida sjöfartsnäringen och som naturligtvis påverkar varvsstrukturen. I debatten framhålls ofta att de svenska varvens konkurrensförmåga är mycket liten nu och i framtiden, därför att kostnaderna vid främst utvecklingsländernas varv är betydligt lägre. Men kostnaderna skall jämföras med kvalitet och effektivitet, med framförhållning i fråga om såväl arbetsmiljö som miljöskydd på båtarna jag tänker inte minst på oljeoch gasfartyg. Att stirra sig blind på konkurrensproblemen leder lätt till någon form av utvecklingskramp. Diskussionen kretsar då kring att avveckla i stället för att utveckla — utveckla nytt ur det gamla. Jag observerar att centerns talesman i varvsfrågan i debatten här 1976 berörde de problem som jag här omnämnt. Han sade bl.a. att ett mycket brett perspektiv måste anläggas på varvsnäringen och därmed sammanhängande sjöfartsnäringsfrågor. Det viktigaste av allt, fortsatte han, är uppenbarligen att man försöker skaffa sig en så utförlig bild som möjligt av sjöfartens kommande utveckling. Det är nämligen i sjöfartens kommande utveckling som grunden för varvsindustrins framtid läggs. Vad jag har förstått av det citerade uttalandet är det en efterlysning av . samordning mellan sjöfart och varv, just det som vi i vår motion mera påtagligt velat verka för. Vi har återkommit till denna fråga i en reservation, som jag yrkar bifall till, som jag tidigare sagt här, under beklagande av att vi inte kunde få en majoritet inom utskottet för att gå på samma linje. Låt mig bara säga, herr talman, att vår motion har utarbetats i mycket hög grad genom ett grupparbete, där representanter för facken inom varvsrörelsen aktivt deltagit, och resultatet av arbetet med motionen har testats på riksdagskamrater från varvsorterna och kommunala representanter. Det kanske kan vara skäl i att Jörn Svensson lyssnar till detta, att det är just representanter direkt från varven som varit med om att initiera åtskilliga av de uppslag och tankegångar som är presenterade i motionen. Utskottsmajoriteten har kunnat samla sig kring väsentliga inslag i motionen. Det viktigaste är dock resultaten av de beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Kapaciteten i fråga om fartygsbyggande runt om i världen är i dag för hög. Att kapa till sig ökande andelar är inte lätt. Vi får finna oss i att minska ner verksamheterna men göra det på ett vettigt sätt. Beklagligtvis skiljer vi oss i fråga om vad som kan betecknas som en acceptabel ordning. Men låt mig bara erinra om att de beslut som riksdagen såvitt jag förstår kommer att fatta senare i dag blir ju att varvskapaciteten, mätt i förhållande till 1975, kommer ned till 55 96, dvs. i det närmaste hälften av vad som gällde 1975. Det är en relativt snabbt genomförd process. Moderaterna och även centern intar, som jag har sagt, en hård attityd i fråga om anställningstryggheten och därmed en attityd som är stram mot de många som är kollektivet arbetskraft. Man säger: Lägg ned! Låt dem sluta! De skall söka nya jobb. Arbetslöshetskassorna finns ju. Det finns jobb på andra håll. Jag har redan bemött detta och framhållit att på varvsorterna är inte läget så ljust som man vill beskriva det. Glömmer man inte, när man intar denna attityd, att det är fråga om individer, människor, familjer med rottrådar och känslor i en miljö av arbete och arbetskamrater, bostad och vänner osv.? Har vi då inte råd att ge tid för omställning, tid för anpassning när sådan blir oundviklig, tid också för att förståelsen för att förändringar är nödvändiga skall mogna fram och förändringarna godtas? Centern har i sin reservation skrivit kring frågan om anställningstryggheten. Det talas där om att en regel om anställningstrygghet borde vara allmän och att man i förväg skulle uttala sig om tillämpningen på andra branscher och andra orter. Vi är, som jag tidigare framhållit, självfallet intresserade av att ge begreppet strukturomvandling i socialt acceptabla former ett reellt innehåll. Men vi måste ju ta hänsyn till och pröva omständigheterna. Vi har i fråga om exempelvis sysselsättningen vid Algots Nord varit överens om att i näringsutskottet föreslå en form av anställningstrygghet. I utskottsbetänkandet kring bryggerierna har vi ju också kunnat bli överens om att under en övergångstid — ett eller två år — ge anställningstrygghet åt de mindre bryggeriernas anställda. Vi tar alltså ställning från fall till fall, och självfallet står vi öppna, som jag redan tidigare sagt, för skogsindustrins och skogsindustriorternas stora problem — NCB, Hissmofors, Sandviken osv. , där vi klart tagit ställning just för anställningstryggheten. Jag skulle vilja uttrycka saken så, herr talman, att om vad som hänt i utskottet och i de diskussioner, som vår motion givit upphov till kring problemet tryggheten, leder till fördjupade diskussioner på det politiska planet om de lösningar som kan nås på bred front, då kommer vi att hälsa det med mycket stor tillfredsställelse. Låt mig avslutningsvis säga att den enighet, som inte var möjlig att nå i näringsutskottet när det gällde de större varven men där vi blev en majoritet, var däremot möjlig att uppnå när det gällde de mindre varven och deras problem. Att vi blev eniga i det sistnämnda fallet har väl sin grund inte minst i att förslaget var mycket dåligt skrivet och frågan dåligt utredd. Därför har vi varit överens om att kräva en fördjupad studie av de mindre varvens problem. Herr talman! Jag har uppehållit mig främst vid det som för oss har varit centralt, nämligen neddragningen, anställningstryggheten och, inte minst, inriktningen av den framtida varvsverksamheten och fartygsproduktionen på intressanta utvecklingsprojekt med forskning inkluderad. Låt mig därutöver helt kort säga till herr Hovhammar att Kockums inlemmande i samordningen bör ankomma på Svenska Varv, Kockums, de enskilda företagen inom Svenska Varv och de anställda. Det är de som skall diskutera och lämna förslag. Vi är i vår motion kritiska mot regeringens förslag om att de 64 fartyg som staten via varv och rederier äger helt eller delvis skall säljas ut inom tre år. Det är ur flera synpunkter olyckligt att på detta sätt lägga fast en tidsgräns. Man kan ju räkna med att eventuella spekulanter på fartygen kommer att vänta till den tidpunkt då Svenska Varv som en följd av ett sådant beslut måste sälja till det pris som man kan få ut. Vi har kunnat enas om att öppna åtminstone en liten glugg för att göra det möjligt för regeringen att utöka den här tidsgränsen om man från Svenska Varvs sida kan redovisa att de priserbjudanden man fått är alldeles orimliga. Herr talman! Med det sagda instämmer jag i de yrkanden som Ingvar Svanberg ställt under sitt anförande.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som Rune Johansson i Ljungby här höll, och det var klarläggande för socialdemokraternas ståndpunktstagande i utskottet. Men det lämnar trots allt en del frågor obesvarade. Från att i motionen ha talat om sysselsättningsgaranti och sedan i utskottsbetänkandet ha utvidgat det till att gälla en anställningsgaranti, så talar Rune Johansson här om anställningstrygghet. Jag vill först betona att jag är överens med Rune Johansson om betydelsen av att enskilda människor hålls skadeslösa för de påfrestningar som strukturförändringar i näringslivet innebär. Förändringar måste alltså ske i socialt acceptabla former. Men här ger man sig då in på ett område, varvsnäringen, där åtgärderna blir extremt kostnadskrävande och där vi redan har en stor del av våra resurser disponerade. Det innebär i realiteten att vi får en slagsida i hela vår näringspolitik om vi inte tar tillfället i akt att lägga om kursen, att disponera om resurserna. Det är en rättvisefråga gentemot de människor som har sin försörjning i andra branscher att man inte lägger alla ägg i samma korg. Men, Rune Johansson, vi har ju en arbetsmarknadspolitik, vi har ett skyddsnät här i landet för den enskilda människan. Det skall vi väl ändå inte skrota ned? Dessutom görs i samband med varvspropositionen en exceptionellt stor satsning på regionalpolitiska och näringspolitiska instrument för utvecklingen på de trots allt, Rune Johansson, industriellt välutvecklade orter där våra varv finns. Sedan blir det verkligen intressant när Rune Johansson säger att han för sin del är beredd att införa anställningsgarantier på nya områden. Vad säger då de folkpartikolleger som medverkat till uppgörelsen i utskottet om detta? Beträffande Hissmofors tillstyrker Rune Johansson den skrivelse om ett års nådatid som kommunen har riktat till regeringen. Det skall bli intressant att mot bakgrund av uppgörelsen i utskottet se hur regeringen ställer sig till att på detta sätt vidga anställningsgarantin till nya områden.

Herr talman! Rune Johansson redovisade en hel del siffror som gällde Göteborg. Det är väl i och för sig intressant, men om man går till det rent praktiska, så ställer jag fortfarande frågan: Varför går det inte att exempelvis i Göteborg få fram en duktig svetsare till andra industrier trots att det finns gott om sådana yrkesmän på varven? Jag kan gå vidare och fråga: Varför kan ni inte acceptera en ökad rörlighet? Det är en högst väsentlig fråga. Jag anser att den socialdemokratiska politiken lider av en viss handlingsförlamning. Om jag har tolkat tidigare talare rätt, så vill ni faktiskt helst låta allt bli vid det gamla. Men tiderna har förändrats. Talet om att låta en industri med mörka framtidsutsikter övervintra till oerhörda kostnader står i bjärt kontrast till allt tal om satsningar på framtidsinriktad industri. Eftersom Rune Johansson under en följd av år har sysslat med de här frågorna och även deltagit i utskottets arbete skulle jag vilja fråga honom om han vill ge besked om vad utskottets förslag kan kosta per anställd. Jag tror att Rune Johansson sitter inne med ganska stora kunskaper på det här området. Föregående talare anser ju att det var ganska ointressant att beröra dessa frågor. Jag frågar: Tycker herr Johansson detsamma?

Herr talman! Rune Johansson tycker inte att de arbetande skall syssla med utomparlamentarisk verksamhet. Det måste vara en felsägning från hans sida som han snarast bör rätta i protokollet. Rune Johansson bör ju lika väl som alla andra veta att all facklig verksamhet till sin natur är utomparlamentarisk. Utomparlamentarisk verksamhet från den fackliga sidan blir man inte kvitt om man inte antingen förbjuder fackföreningarna eller skapar om dem till gula fackföreningar som bara arbetar i arbetsgivarnas intresse. Rune Johansson tar, som alla stora auktoriteter när de är trängda, till övermaga tonfall. Han blir hånfull mot sina motståndare och säger exempelvis att de har stannat i utvecklingen. Jag skulle till Rune Johansson vilja ställa en viktig fråga, och den gäller huruvida det är nödvändigt eller oundvikligt att göra de nedskärningar som man har gått ihop med folkpartiet om att här försöka driva igenom. Jag har här en pärm som innehåller ett omfattande program med förslag från de varvsanställda till alternativ produktion. De ger för åren 1979-1981 underlag för precis så många arbeten som man nu föreslår att vi skall besluta att man under den tiden skall ta bort vid varven — arbeten som skulle kunna ägnas produktiv verksamhet i stället för att folket efter 1980 skulle gå ifrån varven. Jag bedömer det så att många av de här förslagen, om man ser dem i ljuset av ett tänkbart framtida industriellt och transportpolitiskt utvecklingsprogram, kan bilda underlag för en betydligt större sysselsättning än den som de anställda har plockat fram för åren 1979-1981. Antingen måste, Rune Johansson, de nedskärningar som ni hjälper folkpartiregeringen att genomföra vara oberättigade och skulle ha kunnat undvikas, eller också måste alla de förslag som de varvsanställda har lagt fram, allt det arbete som de har lagt ner vara strunt, sådant som man kan bortse från. Jag får ibland misstanken att det förhåller sig på det senare sättet, eftersom man varken i regeringens proposition eller i utskottsbetänkandet ens har tagit upp dessa förslag till en seriös diskussion. Hur är det egentligen? Är förslagen strunt, eller hade de kunnat användas för en annan varvspolitik än den som Rune Johansson i dag så ivrigt på folkpartiregeringens vägnar träder i bräschen för?
Herr talman! Låt mig till herr Åsling säga att vi gemensamt framhåller att alternativproduktionen måste ägnas mycket stort utrymme. Då det gäller anställningsgarantier också för andra branscher har jag gjort ett klart uttalande om att vi är beredda att överväga sådana, men vi får göra det från fall till fall. Jag pekade på områden där vi har fattat sådana beslut, även om de är begränsade. Jag nämnde Algots, bryggerierna, skogsnäringen — i detta fall NCB —, Sandvik i Kramfors och Hissmofors. Nu frågar herr Åsling vad folkpartiet säger om detta. Folkpartiet — liksom centerpartiet — har varit med om att fatta besluten i alla de fall som jag här räknade upp. Därför räknar jag med att både folkpartiet och centerpartiet är öppna för fortsatta diskussioner. Skulle de inte vara öppna, är det enklare för mig att ställa följande fråga till herr Åsling: Är herr Åsling beredd att för centerpartiets vidkommande uttala att ni kan gå med oss och under en övergångstid ge en mer allomfattande anställningsgaranti i de branscher som råkar in i svårigheter? Det är en stillsam förhoppning som jag har att ni är intresserade av detta, för att ge en känsla av mer trygghet hos människorna i alla de områden där vår industri är illa utsatt. Herr Hovhammar har inte velat lyssna på vad jag har sagt. Han har tydligen inte uppmärksammat att jag har förklarat att det är 20 000 som är arbetslösa i Göteborg. Hälften av dessa är i dag sysselsatta i AMS-arbeten av skilda slag, men kan anvisas jobb i de industrier där jobb eventuellt står att finna. De kan också få utbildning för de yrken till vilka de är efterfrågade, exempelvis svetsare. Herr Hovhammar efterlyste kostnadsuppgifter. Jag skulle kunna ställa en motfråga: Vad kostar det att omedelbart skicka ut 1700 människor från varven för att bredda den kö av arbetslösa som redan finns, dvs. ett tillskott utöver de redan 20 000? Det är klart att det kostar väldiga pengar. Låt mig slutligen framhålla att svetsare Andersson eller Pettersson har rätt att avgå om han uppnår 65 års ålder eller om det inträffar något annat som gör att han skall eller kan lämna varvet. Vi kan inte tvinga någon att vara kvar, och vi har klart uttalat att man inte får avböja ett erbjudet arbete. Det är det som jag tycker att ni skall observera i vår motivation.
Herr talman! Min fråga om folkpartiet föranleddes närmast av att det föreligger en skrivelse från Krokoms kommun beträffande ett förlängt sysselsättningsstöd till Hissmofors. Jag är självfallet intresserad av att man där får ett positivt besked, eftersom den orten, till skillnad från Göteborg, har helt andra problem på arbetsmarknaden. Som jag nämnde i mitt inledningsanförande svarar Hissmofors för 20 96 av industrisysselsättningen i den kommunen, medan den föreslagna fleråriga neddragningen i Göteborg inte ens når 2 96 av industrisysselsättningen i regionen. Det finns alltså anledning, Rune Johansson i Ljungby, att vara väldigt försiktig med generella utfästelser. Om man gör generella utfästelser, blir det sannolikt inga resurser över att sätta in där de verkligen behövs. Socialdemokratin håller med dessa ställningstaganden på att urholka hela idén bakom den regionalpolitiska satsningen. Det är det, Rune Johansson, som jag är orolig för. Dess bättre är det så, att de socialdemokratiska företrädarna i andra utskott har varit långt försiktigare med dylika generella utfästelser. Jag har i min hand finansutskottets betänkande nr 10, som behandlades föregående vecka, där man behandlar en motion från vänsterpartiet kommunisterna med ett krav på generell sysselsättningsgaranti för gruvoch stålbranschen. Socialdemokraterna, tillsammans med de icke-socialistiska partierna, fann då för gott att avvisa den propån, eftersom den inte skulle stå i samklang med de åtgärder som måste till för att försöka förändra strukturen, öka konkurrenskraften i näringslivet och därmed på lång sikt garantera sysselsättning på ett konstruktivt sätt. Detta är precis vad som måste till på varvsorterna. Vi måste rimligen begränsa det resursslöseri som vi i dag har i vår varvsnäring och sysselsätta människor i branscher och företag med bättre möjligheter till konkurrenskraft — det är verkligen en angelägen åtgärd. Detta motverkas i hög grad av uppgörelsen i näringsutskottet mellan folkpartister och socialdemokrater. Den är mycket dubiös från såväl näringspolitisk som regionalpolitisk synpunkt.
Herr talman! Jag noterade mycket väl vad Rune Johansson i Ljungby nämnde om arbetsmarknadsläget och AMS-aktiviteten i Göteborg. Men faktum kvarstår att bl.a. det stora företaget Volvo i dag inte får det fackfolk som det så väl behöver, trots att man vet att det finns människor inom varven som skulle kunna ta dessa arbeten. Detta är ett problem, och jag har tidigare i dag med andra exempel pekat på detta. Det är ett praktiskt problem som vi inte kommer ifrån och som vi alla måste vara beredda att tillsammans klara av. Jag fick inget svar på min fråga vad en skattebetalare per år får ge varje anställd inom varvsnäringen om riksdagen fattar beslut enligt utskottets förslag. Jag vet emellertid att det rör sig om väldigt mycket pengar, men trodde att Rune Johansson skulle kunna tala om vilka summor det egentligen handlar om, med hänsyn till hans ingående kännedom om denna problematik.

Herr talman! Det finns två oheliga allianser här i kammaren. Den ena består av majoriteten av socialdemokrater och folkpartister. Men det finns också, konstaterar man nu, en annan som är ännu värre, som är fullständigt cynisk när det gäller att påbörda de redan hårt drabbade varvsorterna ytterligare arbetslöshet. Jag har viss förståelse för att Rune Johansson, som har att försvara sig mot tre olika motståndare, som dessutom utgår från olika utgångspunkter, inte i sitt första inlägg hade tid att besvara min fråga utan fick ägna sig åt Nils Åsling och Erik Hovhammar. Men jag vill vänligen be honom om att ägna sin andra replik, som han har rätt till, till att kommentera frågan om de varvsanställdas egna sysselsättningsprogram. Som jag sade måste det förhålla sig på ettdera av två sätt. De varvsanställda säger: Vi menar att vi själva kan avgöra vad vi tillsammans skall tillverka under dagen och vad vi skulle kunna ha glädje och nytta av. Som samhällsmedborgare kan vi avgöra vad vårt kunnande som producenter skall användas till. Antingen är deras planer realistiska, och är de det behöver man inte mista de 4 000 som man enligt förslaget räknar med att avveckla vid storvarven fram till början av 1981, eller också är det så att det här inte är fråga om några realistiska program, att de anställda alls inte förstår vad saken rör sig om och att det som dessa arbetat fram av planer och kalkyler saknar värde. Som jag förstår det beror det verkliga svaret på frågan i hög grad på huruvida det förs en politik som är av krisbekämpande art, som tar fasta på att det finns viktiga sektorer i samhället som behöver utbyggas och att det genom satsningarna inom sådana sektorer skapas också ett ökat marknadsutrymme för produkter och anläggningar av den typ som varven kan tillverka. En genomgång av de anställdas planer visar att det i rätt stor utsträckning förhåller sig så. En del av deras förutsägelser när det gäller marknadsförutsättningarna har faktiskt slagit in. Det ser man på en del av de order som på allra senaste tiden har inlöpt. Därför vill jag fråga Rune Johansson: Är detta bara luftigheter, orealistiska ting som de anställda sysslar med? De flesta av dessa anställda är inte kommunister — en del av dem är det — men flertalet är antagligen socialdemokrater, men det är kanske sådana socialdemokrater som vill se socialdemokratin uppträda som ett socialdemokratiskt parti och inte som en förstorad upplaga av folkpartiet. Det räcker ju så bra med det lilla folkpartiet vi har här i landet.
Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon mera omfattande debatt med Jörn Svensson, men jag vill ändå säga honom att mitt uttalande beträffande honom och vänsterpartiet kommunisterna i mitt inledande anförande inte var hånfullt menat.

Inte minst inom varven söker man under mycket starkt tryck från de fackliga organisationerna att få fram en alternativ produktion, och detta är av största vikt. Jag räknar med att alla de förslag som kommit fram från de anställda kommer att prövas. Låt mig helt kort få säga till herr Hovhammar att jag tror att Volvo bland de 20 000 personer som i dag är arbetslösa i Göteborg har möjlighet att få den arbetskraft som företaget efterfrågar, även om alla i dag inte har den utbildning som direkt passar för arbetsuppgifterna på Volvo. Men det gäller också för Volvo och dess ledning att försöka ta emot denna arbetskraft. Jag gjorde en notering. Av de arbetslösa, ca 20 000, var 44 96 kvinnor. Volvo anställer om jag är rätt informerad 7 96 kvinnor. Det är alltså en utomordentligt snäv rekrytering som man ägnar sig åt och som sannerligen inte tar vara på de möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Till sist, herr Åsling. Trygghetsgarantin har vi resonerat om. Vi gör den inte generell. Jag tillåter mig att ha den förhoppningen att den nuvarande folkpartiregeringen nogsamt prövar och försöker tillmötesgå kraven på att Hissmofors skall få en förlusttäckningsgaranti för att kunna bedriva verksamheten, säg ett par år framåt, under den tid man söker nya sysselsättningsmöjligheter. Med tanke på det stora intresse herr Åsling i övrigt visat för NCB och skogsindustrin kan man ställa frågan varför herr Åsling inte klarade ut detta innan han lämnade regeringen. Till sist några ord om det som sades om generella uttalanden. Jag har sagt att vi är beredda att pröva i varje särskilt fall, bransch för bransch och region för region. Vi är något försiktigare med de generella uttalandena än herr Åsling och hans parti har varit, bl.a. när ni ställde 400 000 nya arbetstillfällen i utsikt. Vi har gemensamt full möda att söka slå vakt om de arbetstillfällen vi i dag har, och till detta behöver vi anställningsgarantin.

Herr talman! När folkpartiregeringen stuvade om i den överenskommelse som man varit med om att träffa i trepartiregeringen beträffande den svenska varvsnäringen verkar det vara gjort mera i syfte att profilera sig än att försöka åstadkomma verklig hjälp till varvsnäringen och de i denna näring sysselsatta. Resultatet av profileringsförsöket har väl dess värre blivit att man har fått en fullständig profillöshet. Men Nils G. Åsling har ju på ett åskådligt sätt utvecklat dessa synpunkter, vad det skulle ha inneburit om det förslag fullföljts som man tidigare var överens om, så jag skall inte uppehålla mig längre härmed. Om detta gäller varvsnäringen i stort så gäller det i ännu mycket högre grad för de mindre och medelstora varv som jag skall ägna detta inlägg. När folkpartiregeringen i sin profileringssträvan ändrade en föreslagen 30 procentig reducering på tre år för storvarven till 20 96 under två år, så får detta inte gälla småvarven. Nej, dessa företag och dess anställda sätts i strykklass och skall reducera med 30 26, och reduceringen skall inriktas på total nedläggning av vissa av dessa varv, framhålls det i propositionen. Vilka småvarv är det som skall läggas ned, och vilka alternativa sysselsättningsmöjligheter finns det på dessa varvsorter? Det svarar inte industriminister Huss på i propositionen. Nej, branschen bör själv vidta lämpliga åtgärder för att åstadkomma den önskvärda reduktionen. Men sedan slår man fast att en förutsättning för fortsatt statligt stöd skall vara att sådana åtgärder kommer till stånd. Denna egendomliga hantering av de mindre varven gör man sig skyldig till i folkpartiregeringens proposition 49, trots att man måste vara medveten om att det naturliga produktionsunderlaget för de mindre varven inte minskat på samma sätt som för de stora varven. Krisen för de mindre varven är i stället en följd av att de större varven brutit in på småvarvens naturliga produktionsområden och konkurrerat med dessa utan att ha full kostnadstäckning för sin produktion. I det här läget vill man alltså sätta denna mycket hårda press på de mindre och medelstora varven, som dessutom är utspridda över större delen av vårt land. På grundval av motioner från flera partier, bl.a. flera frår. centerpartiet, har emellertid utskottet i enighet kunnat avvisa dessa förslag från industriministerns sida. Här har han dess bättre blivit överkörd även av sina egna. Dessa mindre varv har ju en oerhört stor betydelse från sysselsättningssynpunkt på de orter där de är belägna. Det har också poängterats av arbetsmarknadsutskottet, som yttrat sig över detta förslag. Man menar att det finns sysselsättningsskäl som talar för att de mindre och medelstora varven blir föremål för ytterligare utredning innan man tar ställning till kapacitetsfrågor. Med hänsyn till de mindre och medelstora varvens stora betydelse på resp. orter anser också näringsutskottet att man måste avstyrka den kraftiga nedskärning som industriministern föreslår på ett svagt underlagsmaterial. I enlighet med motioner från såväl centern som andra partier tillstyrker därför utskottet att en varvskommission tillsätts, som bl.a. får i uppdrag att undersöka dessa varv och deras framtida produktionsinriktning och hur ett eventuellt statligt stöd bör utformas för framtiden. Tillåt mig i detta sammanhang framhålla som ett exempel, att vi har en fiskeflotta i vårt land som är genomsnittligt mycket ålderstigen och i stort behov av upprustning och förnyelse. Det konstaterade fiskerikommittén i sitt förslag, som man presenterade föregående år. Det borde finnas möjligheter att utnyttja småvarvens produktionskapacitet för tillverkning av nya fiskebåtar och för att få en önskad förnyelse av fiskeflottan. Så sent som i går fick jag uppgifter från ett mindre varv, att man inom ett halvår kunde presentera en prototyp till ny fiskebåt som skulle innebära ett nytänkande på detta område. Men låt mig också säga, att ett problem i detta sammanhang är finansieringen av fiskeflottans förnyelse. Visserligen innebar fiskerikommitténs förslag i detta avseende en väsentlig förstärkning mot tidigare förhållanden, men fiskerilån på 1 milj.kr. förslår inte långt när man räknar med att kostnaden för en ny fiskebåt i dag ligger mellan 4 och 6 milj.kr. Här måste nya grepp tas för att möjliggöra ett förnuftigt utnyttjande av småvarvens produktionskapacitet. Nu är alla partier i utskottet överens om att man i avvaktan på att kommissionens arbete färdigställs inte skall vidta åtgärder som kan vara av avgörande betydelse för de olika varvens framtid. Ingvar Svanberg talade här om det socialdemokratiska förslaget i detta avseende, men han nämnde inte förslag från centern i samma riktning, som har accepterats av utskottet. En aktiv näringspolitik med siktet inställt på rationella åtgärder i omställningen av varvens produktion mot nyttiga produkter måste vara den väg som gynnar varvsnäringen och dess anställda på längre sikt. Den anställningsgaranti som socialdemokrater och folpartister i utskottet enats om och som Ingvar Svanberg talat varmt för konserverar en irrationell produktion i storvarven och är ett uttryck för en uttalad defaitism på detta område. Det är väl inget tvivel om att man på olika håll har klart för sig att här måste man se till att det blir en ändring av produktionsinriktningen vid varven. De varvsanställda själva inser väl nödvändigheten av en satsning på alternativ produktion, det vet vi från många uppvaktningar i vårt utskott. Det ger ingen meningsfull sysselsättning för de varvsanställda för framtiden om man bara låser fast dem i en irrationell produktion. Det kan knappast heller ge någon som helst framtidstro för näringen. Men det är ett förstärkt hot mot de mindre och medelstora varvens framtid, för de får ett allt hårdare tryck på sig i konkurrensen från de större varven. Nej, låt oss i stället genom aktiva insatser skapa meningsfulla arbeten vid de varv och på de orter som genom varvskrisen kommit i kläm. Då kan vi skapa framtidstro hos de i varvsnäringen sysselsatta och därmed verklig trygghet för framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerns reservationer som har fogats till betänkandet 1978/79:17 från näringsutskottet och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Karl-Anders Petersson vill göra gällande att folkpartiregeringen gick ifrån trepartiuppgörelsen. Men vad det gäller den stencil som förelåg i varvsfrågan var det ju så — förhoppningsvis känner Karl-Anders Petersson till detta — att vi inte alls var eniga om den skrivning som stencilen innehöll. Det fanns inga möjligheter att få gehör här i riksdagen för det som togs upp där. De folkpartistiska ledamöterna från Skåne hade t.ex. under sommaren klart tagit avstånd från tanken på att man skulle direkt lägga ner hela varvsverksamheten vid Landskronavarvet och övergå till alternativ produktion. Vi ville därför få en ändring på den punkten och ge varvet möjlighet att tillverka en viss del av den nyproduktion som kunde förväntas komma till stånd. Det är inte för att folkpartiet skall profilera sig på något sätt som propositionen har fått den utformning den har. Den har utformats med hänsynstagande till fakta och de möjligheter som förelåg att göra en nödvändig nedskärning på de större varven. När det gäller Karl-Anders Peterssons kritik mot den del av propositionen som berör de mindre och medelstora varven tar jag inte särskilt illa vid mig av den. Det brådskade ju att få fram en ny proposition, och den del som berör de mindre och medelstora varven skulle egentligen ha burit Nils G. Åslings signatur. Den låg nämligen färdig för den Åslingska propositionen och blev direkt överförd till den nu föreliggande propositionen. Karl-Anders Petersson må tycka vad han vill om den delen, att den är dåligt utformad osv., men i den ingick förslaget om en 30-procentig nedskärning av småvarven. Den arbetsgrupp som Nils G. Åsling tillsatt för detta hade nämligen gjort den bedömningen att en sådan nedskärning var nödvändig. Men vi skall ha i minnet att storvarven tidigare har dragit ner sin verksamhet med 30 96 och att det nu föreslås en neddragning med ytterligare 20 26. Det är mot den bakgrunden neddragningen av småvarven skall ses. Att varvskrisen har spritt sig till de mindre och medelstora varven beror naturligtvis i första hand på återverkningar av krisen för de större varvsföretagen, men också en mängd andra faktorer sammanhänger med detta. Den kritik som i det här avseendet framförts mot det beslut som jag förutsätter att vi skall fatta i dag innebär som sagt enligt min mening ingen kritik mot folkpartiregeringen, för den delen av propositionen har ju tidigare funnits med i bilden.
Herr talman! Man kunde inte acceptera Nils Åslings förslag till proposition i det här avseendet, säger Sven G. Andersson. Men Sven G. Andersson kunde tydligen inte heller acceptera industriminister Huss förslag. Han har ju varit med om att frångå det förslaget i väsentliga delar. Sven G. Andersson säger också att det inte är svårt att försvara den uppgörelse som träffats när det gäller de mindre och medelstora varven. Det är riktigt. Vi har ju varit överens på den punkten, och i de motioner som avlämnats har vi också framfört ståndpunkten att vi inte skall vidta den nedskärning som industriminister Huss föreslog. I det avseendet är vi alltså överens. Men när Sven G. Andersson säger att storvarven har dragit ner verksamheten med 30 96, så måste han väl vara medveten om att det har skett en neddragning även vid de mindre och medelstora varven som ligger i ungefär samma storleksordning som den vid storvarven. Han borde också ha klart för sig att det är betydligt värre för de mindre och medelstora varven att göra stora nedskärningar utan att produktionsapparaten därigenom försvårar fortsatt produktion vid de mindre enheterna. Dessa mindre varv är känsligare för en nedskärning än de stora varven. Dessutom borde han ha klart för sig att de orter, där de små varven är belägna, är mycket känsligare från sysselsättningssynpunkt. Det är betydligt svårare att i dessa områden ordna alternativproduktion än inom exempelvis Göteborgsregionen, där det finns alternativ i en helt annan utsträckning.

Herr talman! Den nu föreliggande varvspropositionen bygger på ett omfattande utredningsmaterial. Statssekreterare i inte mindre än sex departement har ingått i en styrande kommitté som lett analysarbetet. Fyra särskilda arbetsgrupper har behandlat olika problem för den svenska varvsindustrin. Särskilda strukturgrupper inom Svenska Varv AB och Kockums AB har utarbetat alternativa förslag till struktur för de svenska Allt detta material finns redovisat i proposition nr 49. Där heter det bl.a. att det är osannolikt att obalansen på fraktmarknaderna för råvarutransporter och för oljetransporter kommer att hävas förrän tidigast under år 1981. Behovet av att beställa stora tankoch bulkfartyg — som har utgjort huvuddelen av de svenska varvens produktion —är praktiskt taget obefintligt. Varvsföretagen själva bedömer att det mest sannolika utfallet av försäljningen i början av 1980-talet kommer att motsvara 4-6 miljoner arbetstimmar. Detta skall jämföras med den nuvarande produktionskapaciteten på ca 12,8 miljoner arbetstimmar. Det redovisas vidare i propositionen att ett alternativ som från rent företagsekonomiska synpunkter kan övervägas är en nedläggning av samtliga varv. Av intresse är också konstaterandet att samtliga treoch fyravarvslösningar enligt varvsföretagens bedömningar faller utanför det troliga marknadsutrymmet. Arbetsmarknadsgruppens undersökningar av arbetsmarknaden visar att av de båda tvåvarvslösningar som företagen har ansett likvärdiga är alternativet att bibehålla Kockums och Uddevallavarvet det från arbetsmarknadssynpunkt minst dåliga. Det finns ytterligare en varvspromemoria, som utarbetats inom ekonomidepartementet. Den är inte redovisad i propositionen, men det finns anledning utgå från att industriminister Huss har haft tillgång till den. Där konstateras bl.a. att företagsekonomiskt betingade nedläggningskrav i princip motsvaras av ett samhällsekonomiskt betingat krav på att de resurser som f. n. används i varvsindustrin överförs till annan ekonomisk verksamhet, där de kan ge ett bättre bidrag till vårt välstånd. Slutsatsen av analysen är att den samhällsekonomiska — alltså inte enbart den företagsekonomiska — vinsten av en väsentlig krympning av varsverksamheten är betydande. Det mesta av utredningsmaterialet finns noggrant redovisat i propositionen.

Det finns anledning att tala om beslutsångest. Såväl facket som företrädare för några av varvsledningarna har tagit bladet från munnen och beklagat frånvaron av ett strukturbeslut. Det går inte att skära jämnt över, heter det. Statsmakterna måste bestämma sig för vad man skall behålla och vad man skall lägga ned. Det är enda sättet att ge varvsindustrin en chans för framtiden. Moderata samlingspartiet delar den uppfattningen. Våra synpunkter finns redovisade i reservationerna 2 och 5. Erik Hovhammar har redan kommenterat dessa i sitt anförande. Fp-regeringens beslutsångest fick en ytterligare dimension i näringsutskottet när folkpartiföreträdarna där helt oväntat ställde sig bakom socialdemokraternas förslag om en anställningsgaranti för varvsarbetare. Bland många märkliga beslut som denna kammare föreslås fatta är detta ett av de märkligare, och klarare blir det inte efter det att vi här i dag haft tillfälle att lyssna till Sven Andersson i Örebro och Rune Johansson i Ljungby. Sven Andersson tycks nästan mena att anställningsgarantin utgör ett tillmötesgående gentemot varvsledningarna. Med en övertalig styrka blir det möjligt för varvsledningarna att disponera arbetskraften efter behag. Annars skulle Åmanlagarna lägga hinder i vägen. Är det detta som anställningsgarantin syftar till? Vidare säger Sven Andersson och även Rune Johansson att ingen som omfattas av anställningsgarantin skall kunna vägra att ta ett arbete som han blir anvisad. Men visst kan väl den varvsanställde göra det med hjälp av anställningsgarantin. Vem är det som skall tvinga den varvsanställde att ta ett nytt jobb så länge garantin gäller? Är det regeringen, är det facket eller är det AMS? Om den anställde vägrar att ta ett erbjudet jobb, upphör då anställningsgarantin att gälla? Och vad är den i så fall värd? Kan vi i riksdagen utfärda en anställningsgaranti för alla medborgare? Rune Johansson tycktes mena det i sina tidigare inlägg. Jag tror för min del att en anställningsgaranti för vissa kommer att beröva andra, och då främst ungdomen, deras möjligheter att få arbete. Anställningsgarantin kommer att medföra ett statiskt samhälle, där vi snart inte har ekonomiska resurser att infria garantin, och vad är den då värd, Rune Johansson? Enligt uppgifter från AMS kommer det under första kvartalet 1979 att utfärdas varsel för 4 300 personer, varav 2 900 inom tillverkningsindustrin. Varför utfärdar inte riksdagen anställningsgaranti för dessa personer? Kommer Rune Johansson att föreslå det? Det är intressant att påminna sig den häftiga och ganska spefulla kritik som socialdemokraterna har riktat mot den s.k. ungdomsgarantin i denna kammare. Och ändå innebär ungdomsgarantin inte att en enda person garanteras en viss anställning, på ett visst företag eller på en viss ort. Syftet är att ungdomar som lämnar skolan skall erbjudas arbete, praktik eller utbildning. Kan vi inte utfärda anställningsgaranti för alla människor i det här landet — och det kan vi enligt min uppfattning inte —så skall vi inte utfärda en sådan för en viss grupp. Vad saken gäller är att genomföra den nödvändiga nedskärningen av varvens produktionskapacitet under för de anställda så skonsamma former som möjligt. Och då, herr talman, bör man bl.a. utnyttja den konjunkturuppgång som nu är på väg och som kommer att innebära nya arbetstillfällen i annan verksamhet på varvsorterna. Färska rapporter från länsarbetsnämnderna berättar om att läget på arbetsmarknaden kommer att lätta efter nyår. Bl. a. bilindustrin kommer att öka sina anställningar. Antalet lediga jobb väntas öka i Västsverige, Småland, Östergötland, Mälarområdet och Västerbotten. Storvarven, möjligen med undantag för Uddevallavarvet, är lokaliserade i regioner med förhållandevis rikt differentierade arbetsmarknader, där konjunkturuppgången i samverkan med de massiva arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser som föreslås bör medföra nya möjligheter till alternativ sysselsättning. En anställningsgaranti som verkar så barmhärtig kan i stället bli en Döbelnsmedicin för de berörda. De varvsanställda kan få en känsla av att de inte bör eller inte behöver söka andra jobb. Berättelserna om att de varvsanställda inte vill ta jobb på Volvo är legio. Låt mig därför ta ett annat exempel. Det finns ett utvecklingsbolag för Stirlingmotorn som är gemensamt ägt av Kockums och förenade fabriksverken. Detta utvecklingsbolag behöver glädjande nog utvidga och nyanställa, men se det går inte att få tag på folk. Trots att utvecklingsbolaget har sin verksamhet förlagd till varvsområdet, dvs. samma fabriksplats, så lär det vara så att de Kockumsanställda inte vill söka jobb hos utvecklingsbolaget. Om industriministerns proposition är präglad av beslutsångest när det gäller de stora varven så är motsatsen fallet när det gäller de mindre och medelstora varven. På ett bristfälligt beslutsunderlag beordras dessa varv skära ner sin kapacitet med 30 926. Utskottet tar avstånd från detta förslag och föreslår i stället att en särskild kommission skall få se över situationen för de mindre och medelstora varven. Tanledning av den moderata partimotionen förklarar utskottet också att de mindre och medelstora varven bör få ett med storvarven likvärdigt stöd så att konkurrensförhållandena ej snedvrids. Nedläggningshotet gentemot Finnboda är avvärjt. Kommissionen för de mindre varven får i uppdrag att också titta på Finnbodas utvecklingsmöjligheter.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
Tillåt mig säga, efter att ha lyssnat till fru af Ugglas, att jag tillmäter henne större fattningsförmåga än vad som framgår av hennes anförande, därför att så kan fru af Ugglas ändå inte ha uppfattat förslaget om en anställningstrygghet. Fru af Ugglas talar i termer som om det gällde en anställningstrygghet för livet. Beslutet kommer ju att innebära att vi under en tvåårsperiod drar ned varvskapaciteten med 20 26. Om den naturliga avgången motsvarar 8—-10 96 — det är ganska normalt — så är det alltså en nedtrappning som avviker från ett känt mönster. Tyvärr kommer inte unga människor eller andra arbetssökande att ha en del arbetstillfällen vid varven att söka sig till. Det är att beklaga. Men vi påskyndar inte processen så att vi plötsligt bara kastar ut 1400 eller 1 700 människor till den stora samling av ca 20 000 som redan i dag är arbetslösa i Göteborg. Sedan frågar fru af Ugglas: Men vem skall då bestämma och vem erbjuder nya arbeten? Om det finns nya arbeten, så passerar de som regel arbetsförmedlingen, och det blir arbetsförmedlingen och säkerligen också facket, som ju ändå skall vara med och organisera nedtrappningen, som här får ta ett avgörande. Fru af Ugglas uttalande om Stirlingmotorn kan jag inte kommentera, eftersom jag inte har några uppgifter om arbetskraftsbehovet i dag. Men jag har följt projektet under de ca tolv år som det har varit i utveckling. Det visar, herr talman, hur lång tid det tar att få fram ett nytt projekt från idéursprunget till dess att en produktion kan komma i gång, i detta fall tio till tolv år. Nu prövar man prototyper, och det är möjligt att man behöver specialkunnig personal till det. Men jag är övertygad om — det vågar jag ändå hävda — att om det i Kockums Varv finns sådan personal som kommer att skiljas ut från varvet, och om de blir erbjudna jobb med Stirlingmotorn, så kommer de naturligtvis att ta de jobben. Jag tycker att fru af Ugglas anklagelse gick litet för långt.
Herr talman! Det finns en Rune Johansson närstående person som på den allra senaste tiden har börjat säga att det gäller att vara varsam med orden. Jag tycker, Rune Johansson, att anställningsgarantin är ett sådant ord som man verkligen bör vara varsam med innan man utfärdar en sådan garanti. Min fråga till Rune Johansson kvarstår: Vad innebär egentligen anställningsgarantin? Skall i själva verket normala arbetsmarknadspolitiska spelregler gälla? Eller är det inte så? Om varvsarbetarna vägrar att ta ett anvisat arbete, vad händer då? Åker Rune Johansson ner och säger till dem att de måste ta detta arbete? Upphör anställningsgarantin att gälla om de inte tar ett erbjudet arbete?

Herr talman! Det betänkande av näringsutskottet som kammaren nu behandlar avser förutom propositionen 25 motioner, och det har föranlett 17 reservationer i utskottet. Detta ger ett splittrat och brokigt intryck. Intrycket är delvis riktigt, men bara delvis, ty i fråga om de grundläggande bedömningarna råder det, vill jag påstå, en bred enighet. Vi är sedan länge ganska eniga om att det inom varvsnäringen råder en långvarig internationell strukturkris, en balansrubbning mellan tillgången på varvskapacitet och efterfrågan på tonnage. Vi är också medvetna om att den balansrubbningen är särskilt utpräglad beträffande det tonnage som de svenska storvarven har specialiserat sig på, alltså de stora bulkoch tankfartygen. Den bedömningen görs i varvspropositionen, som i sin tur bygger på ett förarbete — redovisat som bilaga 1 till propositionen — som gjordes i början av det här året. Senare bedömningar, framlagda i höst och oberoende av varandra, av dels den europeiska, dels den japanska varvsorganisationen, ger ungefär samma utvecklingsperspektiv men är i vissa avseenden mer pessimistiska. De mynnar ut i att balans på marknaden för oljeoch bulkfrakter — som är avgörande för att viljan att nybeställa motsvarande tonnage skall återkomma — inte kan förväntas förrän 1983. Den europeiska studien konstaterar vidare att produktionsnivån ännu inte nått botten — tvärtom: det verkligt stora produktionsbortfallet väntas komma under 1979 och 1980. En återhämtning under senare delen av 1980-talet väntas ändå inte föra upp produktionsvolymen längre än till ca 85 96 av den produktionsnivå som världens varvsindustri hade under toppåret 1974/75. Mot bakgrund av den ogynnsamma internationella utvecklingen, som blev fullt skönjbar redan åren 1975-1976, har som bekant de svenska statsmakterna beslutat om nedskärningar. I dag diskuterar vi den tredje nedskärningen. Vi gör det i medvetande om att svensk varvsindustri även på 1980 talet knappast kan bli konkurrenskraftig beträffande storvarvens normala produktsortiment, det stora bulkoch tanktonnaget, annat än möjligen tillfälligtvis. Det har sitt intresse att konstatera att flera andra etablerade varvsnationer har dragit liknande slutsatser. En aktuell OECD-statistik, som avser läget i somras, visar att varvssysselsättningen i Sverige — i förhållande till toppåret 1975 — hade minskat med 26 96, i Danmark — jämfört med samma år — med närmare 30 26 och i Nederländerna med närmare 20 926, medan Japan, Västtyskland och Norge hade minskat med ungefär 15 26. Men myndigheterna i Japan — världens helt dominerande varvsnation — har i oktober fastställt en strukturplan som åsyftar en minskning av kapaciteten fram till början av 1980 med 35 96. Även andra etablerade varvsnationer går vidare på nedskärningens väg. Motiveringen för de här nedskärningarna är alltså de ogynnsamma långsiktiga marknadsutsikterna och de väldiga kostnader det skulle innebära att på lång sikt bevara den nuvarande sysselsättningsoch produktionsnivån. Men en gemensam grundsyn råder också i ett annat hänseende, nämligen därutinnan att den marknadsmässigt och ekonomiskt motiverade minskningen av den svenska varvskapaciteten måste ske på ett socialt acceptabelt sätt och med varsamhet mot människor och orter. För en sådan varsamhet talar också en annan tanke, nämligen en önskan att på ett förändrat sätt nyttiggöra den fabrikskapacitet, det stora yrkeskunnande och den förmåga att projektera, administrera och producera stora och tekniskt komplicerade objekt som finns samlat hos de svenska varven. Det kan ske genom en successiv omorientering från stora bulkoch tankfartyg till tekniskt mindre sofistikerade specialfartyg och till olika slag av alternativ produktion. Vi är alla medvetna, skulle jag tro, om att en sådan omorientering, framför allt när det gäller alternativ produktion, är vansklig och att den även i gynnsamma fall är tidsödande.

Men om de grundläggande utgångspunkterna är relativt likartade för de flesta av oss här i kammaren så är förvisso yrkandena många, också när det gäller produktionsoch sysselsättningsnivåer samt inriktning av produktionen. Det har i debatten efter propositionens framläggande från vissa håll gjorts gällande — vi har hört det från talarstolen, inte minst av herr Åsling att det föreligger mycket avsevärda skillnader i ståndpunkter, så stora skillnader i fråga om nivåer och produktionsinriktning — särskilt produktionsinriktning — att de kan sägas återspegla två betraktelsesätt, ett defensivt och ett offensivt. Jag vill påstå att de angivna skillnaderna i huvudsak är en myt. Om man jämför folkpartiregeringens proposition med det förslag till proposition som förelåg vid den förra regeringens avgång kan man konstatera att det finns en reell nivåskillnad beträffande det minsta av storvarven, nämligen Öresundsvarvet i Landskrona, som behandlades mycket omilt i herr Åslings förslag. För övriga storvarv är skillnaderna beträffande sysselsättningsnivån att propositionen föreslår 21-23 26 nedskärning på två år medan det tidigare propositionsutkastet föreslog 30 96 på tre år, dvs. en takt av ungefär 10 96 per år. Den beslutsångest som Margaretha af Ugglas talade då och då om — hon hade uppenbarligen blivit mycket förtjust i detta uttryck — hade tydligen också gripit den avgångna trepartiregeringen, eftersom den inte hade dragit djärvare slutsatser i nivåfrågan. Ja, för det då privatägda Kockum var det inte någon skillnad mellan de två förslagen. Vad sedan beträffar produktionsinriktningen, som här har särskilt betonats framför allt av min företrädare, alltså inriktningen på fartygsbyggande resp. annan produktion, är skillnaden mellan de här båda propositionerna så liten att om jag läste upp formuleringarna skulle kammaren tro att jag hade karbonpapper i munnen. Om jag lämnar jämförelsen mellan de två propositionerna och i stället gör en jämförelse mellan partiernas ståndpunkter i näringsutskottet blir bilden följande. Folkpartiet och socialdemokraterna godkänner varvspropositionens nivåer men med ett viktigt tillägg om en anställningsgaranti, den som så mycket har diskuterats redan. Moderaterna föreslår i sin reservation en kapacitetsreduktion på tre år som är förhållandevis kraftigare än övriga partiers. Skillnaden är inte radikal men ganska tydlig. Centern åter har — efter ansatser till mellanlandningar på dels en ettårig, dels en treårig nedskärningsperiod — stannat för att skjuta upp beslutet ett år och att föreslå en varvskommission. I avvaktan härpå sägs att riksdagen nu endast bör besluta om en nedskärning av storvarvens produktionskapacitet till vad som kan anses erforderligt med hänsyn till orderläget. Att kvantifiera denna ståndpunkt är inte lätt. Att uppleva den som hårdhänt, djärv och konstruktiv är inte lättare. När herr Åsling talar om handlingsförlamning— det var hans modeord i dag — träffar han alltså i hög grad sitt eget parti med den bedömningen.

Men hans handlingar i den egna propositionen och handlingarna i det egna partiets ståndpunkter i näringsutskottet ger ju inte något underlag för denna propaganda. Det saknas i den här propositionen, har herr Åsling sagt i dag, ett strukturbeslut. Ja, det kan man i viss mån gå med på. Men det omdömet gäller i lika mån det propositionsutkast som förelåg i trepartiregeringen. Däremot ger båda propositionerna en inriktning mot specialfartyg och mot alternativa produkter.

Det betyder att om man menar att något där behöver göras, så passar kapitlet så att säga lika bra till herr Åslings utkast som till min proposition. Vill man frångå det som stod i det kapitlet får man också erkänna att man frångår någonting. Det finns ingenting att hänga upp ett sådant handlande på. Där har alltså utskottet nu enhälligt intagit den ståndpunkten att en särskild kommission skall tillsättas och att under det kommande året ingen nedskärning skall ske. I detta beslut medverkar alltså också de som säger sig vara kärvare och mer sparsamma än regeringen. De gör det, säger bland andra Karl-Anders Petersson, därför att underlaget är svagt. Han har med det uttalandet kört över både mig och min företrädare. Alltnog, skillnaderna i sakståndpunkter mellan de två propositionerna och näringsutskottets betänkande är ändå, jag upprepar det, relativt måttliga. Den polemik som förts i dag kan inte undanskymma det förhållandet att i verkligheten är skillnaderna måttliga. Samtliga parter är beredda att också framöver, liksom under de senast förflutna åren, satsa stora statliga medel på vår varvsindustri. Det borde innebära att vi alla har anledning att gemensamt begrunda och ta ansvar för denna utgiftspolitik och för det risktagande som kan ligga i de statliga varvsgarantierna. Men både vid interpellationsdebatter här i kammaren och vid olika uppvaktningar kritiseras ofta den här politiken från företrädare för andra regioner. Det kan vara förståeligt. Mindre begripligt är att den här varvspolitiken stundom framställs — det skedde senast i går här i kammaren — som någon sorts privat hantering för industriministern. Jag vill fastslå att alla som inte är beredda att helt lägga ned eller i varje fall snabbt och drastiskt skära ned den svenska varvssysselsättningen har anledning att gemensamt förklara den förda politiken. Bl. a. kan vi då erinra folk om att varvssysselsättningen redan har skurits ner med tusentals arbetstillfällen och att ytterligare nedskärningar förestår. Beträffande den största varvsregionen kan vi konstatera att Göteborg ännu i början av 1970-talet var världens sannolikt största varvsort utanför Japan och att staden då hade tre stora nybyggnadsvarv. Av dem återstår nu endast ett nybyggnadsvarv, och det är starkt reducerat. Inte kan man med rätta säga att varvsnäringen har behandlats med silkesvantar. Men jag noterar att det är mycket som inte kan sägas med rätta men som ändå sägs och har sagts här i dag. Jag är ledsen att jag måste vända mig till min mycket värderade och uppskattade företrädare, som har det litet besvärligt just när det gäller Göteborg, men som exempel vill jag nämna att han i två inlägg i dag glödande har skildrat Göteborgs lysande situation. Jag föreställer mig att hans skildring måste bli en glad överraskning för t.ex. den Göteborgsdelegation som han tillsatte och som arbetar i tron att läget är helt annorlunda. Ja, den blir säkert en överraskning för många, och den har effektivt bemötts av Rune Johansson i Ljungby med statistiska uppgifter. Jag skall inte upprepa dem, men jag vill påpeka att det ligger en missuppfattning om strukturen i Göteborg i min företrädares uttalande, som jag tror att jag återger tämligen ordagrant: Göteborg är vårt lands bästa region om man ser till diversifiering. — Om det är något man kan säga om det göteborgska näringslivet är det att det är utpräglat ensidigt. Detta har påvisats under åratal, och uppgifterna har förhoppningsvis nått de flesta. Men herr Åsling vill tydligen inte motta information om Göteborg. Det är inte längre sedan än i fjol som han karakteriserade Göteborg som en övermättad marknad — detta sex år efter det att regionen upphörde att vara överhettad och blev någonting motsatt. Ett tredje bevis för att detta med Göteborg är litet problematiskt för min företrädare är att han två gånger här i dag har påstått att de nedskärningar som sker under en följd av år berör mindre än 3 96 av de industrisysselsatta i Göteborg. Ja, de nedskärningar som sker berör, såvitt jag kan finna, ca 7 500 personer, entreprenadanställda medräknade. Det kan jämföras med en industrisysselsättning på ungefär 85 000 personer i Göteborgsregionen. Jag får då siffran till ungefär 8 96. Däremot är det klart att om man skulle övergå till att räkna procent beträffande varvsnedskärningar för exempelvis Stockholm, då får man lämna procenten och kommer fram till en eller annan promille. Det är en viss skillnad. Medan jag håller på med repliker skulle jag till Rune Johansson vilja säga att en glidande skala för beställarstöd i och för sig är en lockande tanke. Det skulle vara ett smidigt sätt att hantera frågan. Det är bara detta problem: Hur skall man undvika att det nästan alltid är det maximala procenttalet som blir aktuellt? Båda de förhandlande parterna, varv och rederi, har ju intresse av att stödet blir så stort som möjligt. Och det är ju ganska skönt att göra upp på tredje mans bekostnad. Den möjligheten erbjuds man om man får laborera med en sådan glidande skala. Rune Johansson hade önskemål om att försäljningar av de fartyg som varven av olika skäl fått lov att överta inte nödvändigtvis skulle behöva ske inom en viss tidsgräns — tre år är den angiven till — därför att det skulle kunna vara ogynnsamt. Till detta skulle jag vilja säga att den synpunkten redan är beaktad i propositionen, där det sägs att man just av marknadsmässiga skäl skall få lov att dra över. Det finns ingen oenighet oss emellan på den punkten. Herr talman! Låt mig avsluta med kommentaren att näringsutskottets betänkande ganska nära ansluter sig till den framlagda propositionen. Jag tolkar det så att denna proposition inte var så illa hopkommen.

Herr talman! Det finns en del missförstånd mellan Erik Huss och mig som jag tycker att vi borde passa på att klara ut här. Erik Huss säger att skillnaderna mellan den proposition som nu behandlas och det utkast som fanns inom den gamla trepartiregeringen är en myt. Ja, det är väl möjligt att det finns en viss mytbildning i sammanhanget och att det komplicerat debatten. Men vid regeringsskiftet tolkades ju mycket av den debatt som då förekom som att det nu skulle ske en väsentlig förändring av varvspolitiken. Jag minns själv — jag läste det i Göteborgstidningarna — den lättnad, höll jag på att säga, med vilken man på göteborgskt håll då hälsade de uttalanden som kom i samband med regimskiftet. Jag hade själv den kanske inte helt angenäma uppgiften att föra ut den gamla regeringens överenskommelse från i juni, ett som jag ser det nödvändigt strukturbeslut, och ta debatten omkring det. Det kan då förefalla ganska naturligt att jag undrar över vad som egentligen är skillnaden. Perspektivet har visserligen förkortats från tre till två år, men, som det sagts tidigare i kammaren i dag, egentligen spelar inte nivåerna någon roll. Det är viljan att genomföra strukturella förändringar som är det avgörande. Det är i så fall en nyhet för mig att den nya regeringen är beredd att fullfölja den gamla regeringens intentioner och konvertera Arendalsvarvet till en tung verkstadsindustri med en betydande reducering av produktionskapaciteten och en massiv satsning på näringslivet i övrigt i Göteborgsregionen. Det är också en nyhet för mig att man är beredd att genomföra samma process vid Öresundsvarvet och samordna detta varv med Kockums. Det är nämligen det strukturuttalande som vi ville lägga till grund för varvskommissionens direktiv för att därmed inte förlora någon tid när det gällde den angelägna anpassningen av varvsnäringen. Erik Huss citerade några uttalanden av mig om Göteborg. Uttalandet om överhettad marknad är ett uttalande som jag inte känns vid. Jag vet inte varifrån det kommer. Jag har däremot sagt att Göteborgs arbetsmarknad är diversifierad och alltså bättre skickad än andra arbetsmarknader att klara strukturella påfrestningar.

Herr talman! I den sista meningen av sitt anförande konstaterade industriministern den relativt stora enighet som har rått kring propositionens förslag. Han menade att det inte har förekommit några större avvikelser i utskottet. Nej, dess värre har det väl inte gjort det. Men jag tror inte att industriministern skall ta detta till intäkt för att det råder en ljuv harmoni ute i landet beträffande de åtgärder som föreslås i propositionen. Ett parti, som av olika anledningar inte är representerat i utskottet, vänder sig mot hela det synsätt som kännetecknar propositionen. Jag hade väntat mig att industriministern skulle ha kommenterat våra ståndpunkter, inte så mycket därför att vi i vpk anser oss vara speciellt betydelsefulla, men därför att så många av de synpunkter som vi för fram går tillbaka till synpunkter som anförts av de varvsanställda, kanske på ett både grundligare och noggrannare underlag än det jag har redovisat här. Jag vill fråga industriministern: Är den fortsatta nedskärningen av varven någonting absolut oundgängligt, någonting under alla omständigheter ound: vikligt som vi bara har att finna oss i? Eller skulle man med en annan typ av industripolitik kunna skapa andra förutsättningar?

Då måste man få en annan utgångspunkt för varvens produktion. Dessa resonemang har betydelse för hur man skall bedöma de anställdas förslag. Jag återkommer till denna blåa pärm, som jag gång efter gång har visat upp här men som tydligen har vunnit så litet intresse i utskottets diskussioner. Jag frågar industriministern så som jag tidigare har frågat Rune Johansson: Är detta bara luft? Är det bara strunt som ingenting är värt eller finns det faktiskt med andra metoder och ett annat synsätt också en annan varvspolitik?
Herr talman! Industriministern verkade litet irriterad för att jag tillåtit mig påpeka att näringsutskottet ansett underlaget vara svagt. Det är möjligt att industriministern har ett material som vi i utskottet inte har fått ta del av, men både arbetsmarknadsutskottet, som har yttrat sig i ärendet, och näringsutskottet i sin helhet har betraktat underlaget som alltför svagt.

Det kanske kan vara bra att industriminister Huss kommer underfund med att det finns en värld även utanför Göteborg.

Herr talman! Låt mig säga till Jörn Svensson att jag inte har glömt vpk:s eller för den delen apk:s existens. Jag gick igenom vad som sagts av utskottet, och där finns ju inte de båda nämnda partierna med, men i flera omdömen som jag fällde karakteriserade jag situationen så att vi är ganska eniga om det och det. Ordet ganska betingades av medvetande om att vpk och apk har en helt annan syn på varvsproblematiken och helt andra yrkanden. Om det var så, Jörn Svensson, att man kunde lösa problemen med svepande formuleringar och vackra tavlor, uppmålade i ord, skulle de redan för länge sedan vara lösta av Jörn Svensson. Men så är det ju inte. Detta är svåra ting och tidsödande ting. Det är svårt eller rättare sagt omöjligt att i dag bedöma hur långt man skall gå och hur snabbt man kan lyckas med en omställning av de svenska varven till produkter som det i omvärlden finns en vilja att köpa. Det måste finnas en vilja att betala de pengar som behövs för att betala de människor som skall jobba vid varven. Vi har här nästan sam fällt gjort en avvägning som innebär att vi inte vill lägga ner varven men inte heller låta dem vara orubbade. Vi har stannat för en minskning av kapaciteten, och det är en avvägning som kan vara felaktig, men mig förefaller den rimlig. Till Karl-Anders Petersson vill jag säga att han inte trampat på någon speciellt öm tå. Jag tror att han litet grand missade poängen i min replik, när han inte ville uppfatta vilken tå jag åsyftade. Vad underlaget beträffar finns det redovisat i en bilaga till propositionen. Där kan det alltså studeras. Till min värderade företrädare vill jag säga att det är svårt för mig att kommentera de frihandsteckningar som han gjorde, när han utvecklade vad han tyckte och tänkte tidigare och hur han uppfattat att vi möjligen tyckte nu. Jag har hållit mig till mera handfasta ting, nämligen till de ståndpunkter som finns uttryckta på s. 9-10 i propositionen och på motsvarande ställen i det propositionsutkast från herr Åsling som inte är någon hemlig tillgång i industridepartementet utan som har varit spritt ut över landet och som funnits i många händer. Jag kan notera att på det avgörande stället, där man så att säga summerar vad som bör hända med produktionen vid de två varv som bör ställas om i riktning mot tung mekanisk produktion och alternativa produkter, nämligen Arendalsvarvet och Öresundsvarvet, är formuleringarna identiska. Det finns också specialavsnitt om Öresundsvarvet resp. Arendalsvarvet. Där är formuleringarna inte helt identiska, men nästan. Om vi alltså bortser från vad man säger i en polemik i talarstolen och ser på dokumenten, är skillnaden ingen eller obetydlig. I det dokument som näringsutskottets betänkande är torde det vara ganska svårt att karakterisera centerförslaget, att skjuta allting framåt och tillsätta en kommission, såsom speciellt djärvt, avgörande eller framåtsyftande.

Herr talman! Jag tackar industriministern för hans, om dock något senkomna, uppmärksamhet på vpk:s ståndpunkter. Jag kan dock inte hålla med honom om att det som skulle karakterisera oss, till skillnad från andra, skulle vara att vi är mera lösliga, svepande och luftiga. Jag tycker tvärtom att jag förgäves hos dem som talat för propositionen, och även hos moderater och centerpartister, letat efter några som helst konkreta bedömningar om var de tänker sig att det skall finnas någon marknad för den kvarvarande varvsproduktion de eventuellt vill ha. Jag kan inte hitta någonting om det. Jag har däremot gång på gång tagit upp resonemang på basis av de anställdas planer och projekt. Jag tycker vi är ovanligt konkreta, åtminstone i den parlamentariska debatten. Om vi ser t.ex. på vad de anställda tagit fram skall vi finna att där finns genomarbetade och redovisade projekt som de menar skall kunna genomföras under åren 1979-1981 och ge i runt tal 4 000 arbetstillfällen under dessa år. Det finns 29 typer av anläggningar och system som de säger sig kunna producera. De har för vart och ett av dessa redovisats en marknadsbedömning, vanligen av såvitt jag kan se rätt försiktig natur, där de inte drar några överdrivna slutsatser. Det finns dessutom vad jag känner till ytterligare tre relativt omfattande projekt som har presenterats sedan den här pärmen utgavs. Vi vet att varvsindustrin betraktar åtminstone ett av dessa som i varje fall potentiellt mycket intressant. Vad jag vill komma fram till är att allt detta inte kan vara luftiga och svepande saker. Bakom ligger ett arbete av det slag som normalt brukar utföras i sådana sammanhang och som knappast kan kvalitativt stå på en: lägre nivå än det som varvsledningarna kan tänkas ha för händer. Det är möjligt, som jag sade, att inte alla dessa projekt kan visa sig vara realistiska. Mycket beror ju på vilken annan industripolitik man för. Där vill jag också utvidga frågeställningen en smula och be industriministern komma igen. Nog vet vi alla — det är väl inga luftiga och svepande saker — att det finns ett stort behov av att effektivisera transporterna för att förbättra miljön och för att få en socialt bättre transportstruktur. Vi behöver bygga ut den kollektiva trafiken och avlasta landsvägstrafiken till förmån för att t.ex. få tungt gods på inrikes sjöfart. Men om man bygger ut efter ett sådant program, medvetet och planmässigt och förhållandevis snabbt, skapar man också sysselsättning för varven i en annan utsträckning än annars.

Herr talman! Industriministern framhärdar i sin beskrivning att här inte föreligger några större skillnader mellan den gamla trepartiregeringens inställning i varvsfrågan och den nya regeringens intentioner. Då är min självfallna fråga: Varför sprang man ifrån uppgörelsen i den gamla trepartiregeringen? Vad finns det för rimlig anledning att ändra på den proposition som vi var överens om, ifall det inte är några skillnader? Jag kan hålla med industriministern om att ifall vi ser till texten, till formuleringarna, kan vi säga att förändringarna är ganska små. Men de förändringar som skett är ju de avgörande, för det är dessa som motiverar ställningstagandet till den framtida strukturen, och det är för att komma ifrån att följa upp de här formuleringarna som den nuvarande regeringen begränsat perspektivet från tre till två år och gått ifrån den gamla uppgörelsen. Det är det intryck utskottet har och det är det intryck allmänheten har, och det måste ju ändå finnas någon förklaring till att man inte stod fast vid den gamla uppgörelsen. Sedan måste jag säga — men detta är någonting som industriministern inte i första hand är ansvarig för — att den uppgörelse som folkpartiet och socialdemokraterna gjort i fråga om anställningsgaranti ju ytterligare understryker den handlingsförlamning som jag tillät mig säga karakteriserar ståndpunktstagandet i frågan. Med anställningsgarantin, kombinerad med frånvaron av en reell viljeinriktning i strukturfrågan, har man fått en lösning av varvspolitiken som är mycket olycklig. Det var detta vi från centerns sida ville komma ifrån. Vi ville ge övriga partier en fair chans att skjuta de kontroversiella frågorna till en varvskommission för att kunna samla sig till ett reellt framtidsinriktat beslut i strukturfrågan till hösten.

Det finns f. ö. ett samband mellan dessa två parter. Men så är det ju inte. Det är ingen som föreslår ett totalt nedläggande. I detta ligger bl.a. att man direkt hoppas på och även räknar med att en del sådana projekt skall kunna komma till utförande. K.-A. Petersson gav mig den lilla slängen, att jag skulle komma ihåg att det finns en värld utanför Göteborg. Ja, jag tycker att jag med gott samvete kan svara att det varken i propositionen eller någon annanstans finns uttalanden som utgör saklig grund för att jag skulle behöva det påpekandet. Det finns en värld utanför Göteborg, bl.a. i Landskrona, och det leder mig över till Nils G. Åslings inlägg. Nils G. Åsling sade — och det är ett naturligt debattgrepp att koppla — att om skillnaderna är så små, varför då lägga fram en proposition som innebär en omarbetning av det utkast som förelåg? Ja, om det inte förelegat några skillnader i sakståndpunkter skulle det naturligtvis inte ha funnits skäl att göra någon ändring. Men jag har inte påstått att det inte finns några skillnader. Jag har klart markerat att det är en avsevärd skillnad i behandlingen av Landskrona. Nu säger Nils G. Åsling att nivåer är ointressanta. Men de upplevs verkligen inte på det sättet i varvsorter — inte av personalen och, tror jag, inte heller av allmänheten. Där är en klar skillnad. Men däremot är alltså takten tänkt att vara densamma på de andra och större varvsorterna, det är riktigt. Men det är också den skillnaden att vi med förslaget i propositionen om två år — det har blivit ändrat i utskottet, det har herr Åsling rätt i — ansåg oss kunna lägga fast en utveckling för denna tvåårsperiod och att den prövning som vi förutsåg på nytt till hösten 1979 skulle avse förhållanden fr.o.m. 1981. I det utkast som utarbetades under Nils Åslings ledning hade det plockats in kontrollstationer varje år, vilket gjorde det hela i praktiken ganska löst. Det var någonting jag ville undvika med vår proposition, men nu har det ju kommit tillbaka. Där fanns, som sagt, skillnader, men herr Åsling har i sin skildring av sig själv som Sankt Göran i kamp med draken överutnyttjat och uppförstorat små skillnader till någonting radikalt och annorlunda.

Herr talman! Jag avser att i mitt anförande i första hand uppehålla mig vid de frågor som rör arbetsmarknadspolitiska aspekter, dvs. de frågor som arbetsmarknadsutskottet har haft att behandla, och då i synnerhet kanske de frågor där vi haft skilda uppfattningar. Men först en reflexion kring privatkapitalets hänsynslösa agerande. Den varvskris som nu drabbar världen och många anställda, bl.a. i vårt land, beror till stor del på bristande samordning av olika åtgärder och bristande planering. Bara kapitalet kan få sina vinster — helst så stora och så snabba som möjligt — då är det bra. Att de anställda, och för all del kanske också konkurrenterna, kommer i allvarlig kris bekymrar föga. Samtidigt som kraftiga nedskärningar av sysselsättningen sker i västvärlden på varvssidan, sker det en uppbyggnad av varvskapacitet i vissa andra länder. En följd av detta blir en enorm kapitalförstöring. Allvarligast i det sammanhanget är väl ändå spelet med de anställda. Tyvärr fungerar privatkapitalets lagar på det sättet. Nu har vi krisen här, och vi måste försöka göra det bästa möjliga av situationen. I motionen 141 har vi socialdemokrater föreslagit en rad åtgärder. Flera av dessa förslag har tillstyrkts vid utskottsbehandlingen, och det tycker vi är bra. Vi har bl.a. föreslagit sysselsättningsgarantit.o.m. år 1980 för de drabbade istorvarven. Anledningen härtill är bl.a. att det blir så många ”friställda” på en gång att det skapar stora svårigheter. Vi vet att det rör sig om drygt 4 000 människor. Det torde knappast vara möjligt att ordna arbete och sysselsättning åt alla dessa samtidigt. Det är därför förslag om en tvåårig övergångsperiod har kommit till, där man garanterar de arbetslösa utkomst under dessa år. I arbetsmarknadsutskottet ville den borgerliga majoriteten inte vara med om denna sysselsättningsgaranti, utan man avstyrkte den. Nu har emellertid folkpartiet besinnat sig, ty i näringsutskottet har man anslutit sig till det socialdemokratiska förslaget om en sådan garanti, och det är bra. Men man kan fråga sig varför de inte gjorde det även i arbetsmarknadsutskottet, när samma fråga behandlades där. Möjligen skulle man kunna göra den kommentaren att det kanske är tur att regeringspartiet inte är större än det är, för i så fall blev det väl för många uppfattningar att hålla reda på. Vi tror emellertid att åtgärden kommer att underlätta övergången till nya och varaktiga arbeten. Jag vill därför yrka bifall till denna del av näringsutskottets hemställan i betänkandet. Vi i arbetsmarknadsutskottet anser det vara felaktigt att de kortsiktiga dellösningar, som regeringen föreslår i form av tidigareläggning av vissa statliga anläggningsprojekt, skall genomföras med i första hand övertalig varvspersonal. På grund av den förra regeringens urusla bostadspolitik m.m. är nu ett stort antal byggnadsoch anläggningsarbetare inom varvsregionerna arbetslösa. De arbeten som avses i det här sammanhanget måste enligt vår mening i första hand förbehållas de grupper som har utbildning för just dessa jobb. Det finns ingen mening med att flytta arbetslöshet från den ena individen till den andra, i synnerhet som det som sagts finns utbildad arbetskraft att tillgå inom de regioner det här är fråga om — Rune Johansson i Ljungby har f. ö. varit inne på denna problematik tidigare i dag. Samma regler som i övrigt gäller för beredskapsarbeten och statliga stödbeställningar bör således följas även i detta fall. Jag yrkar därför bifall till reservationen 15. Eftersom jag kommer från en av de orter som har ett av de tolv mindre och medelstora varven skulle jag vilja något beröra den del av propositionen som gäller dessa. Propositionen föreslår som bekant att de mindre och medelstora varven skall göra en 30-procentig nedskärning. Propositionen har kritiserats för att vara dåligt motiverad i det här avseendet, och den har inte heller tillstyrkts av utskottet i denna del. Självfallet skulle de små och medelstora varven få betydande svårigheter, om man utan vidare skulle skära bort 30 96 av verksamheten. Kapaciteten är ju upplagd på ett sådant sätt att man näppeligen kan göra det. Utskottet har här följt det socialdemokratiska förslaget om en utredning som skall utarbeta en utvecklingsplan för denna varvsgrupp — jag vill understryka att det handlar om en utvecklingsplan, inte en avvecklingsplan. Utredningen skall se på möjligheterna att bibehålla dessa arbetsplatser. Flera av varven torde för övrigt ha goda möjligheter att överleva. Jag vill emellertid understryka att det stöd som skall utgå måste göras konkurrensneutralt mellan de stora och de mindre varven, vilket också utskottet varit inne på. De små och medelstora varven får t.ex. inte utestängas från att få tidigarelagda statliga beställningar eller från att få andra statliga stödåtgärder. Det är också viktigt att tillfälliga sysselsättningsbidrag kan utgå, såsom vi har föreslagit i den socialdemokratiska motionen. Även i det här avseendet gäller att det inte är någon mening med att flytta arbetslöshet från en individ till en annan eller från en region till en annan. Jag utgår därför från att utskottets mening i denna fråga kommer att följas. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som fogats vid betänkandet och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Eftersom nu både Erik Hovhammar och Margaretha af Ugglas har belyst det moderata ståndpunktstagandet i varvsfrågan, skall jag begränsa mig till en fråga som har behandlats i arbetsmarknadsutskottets yttrande till näringsutskottet och som sedan har följts upp med en reservation i näringsutskottets betänkande. Vid första påseendet kan man tycka att den här frågan är av främst praktisk betydelse. På s. 33 i varvspropositionen påpekas, att för att samordna allt det arbete i varvsfrågan som har inletts i regeringens kansli och för att påskynda beslutsprocessen i ärenden som rör de olika varvsregionerna, har det tillsatts en samordningsgrupp med anknytning till delegationen för etableringsfrågor inom industridepartementet. Departementschefen påpekar också att delegationen har bedrivit s.k. produktsökning i utlandet. Det framhålls även att produktsökande verksamhet bedrivs av vissa regionala utvecklingsfonder, av statens industriverk och av styrelsen för teknisk utveckling. Departementschefen skriver att alla dessa aktiviteter bör samordnas, och detta syfte tillgodoses således genom delegationen för etableringsfrågor, som tidigare har haft en samordnande uppgift när det gällt sysselsättningsproblem inom specialståls-, textiloch konfektionsbranschen. I och för sig är det naturligtvis positivt att samordna. Men man kan ju vända på det hela och fråga: Varför skall så många olika slags organ över huvud taget vara inkopplade, att det t.o.m. krävs ett särskilt organ för att just samordna? Den borgerliga trepartiregeringen tog ett krafttag för att komma till rätta med byråkrati, ineffektivitet och slöseri inom den offentliga sektorn, men det förefaller som om detta inte gällde industridepartementets område. Varför har över huvud taget den här etableringsdelegationen tillkommit? Vi har ju här ett särskilt statligt verk, statens industriverk. Varför åligger inte samordningsuppgifterna detta verk? Det är en fråga som man skulle vilja ställa till industriministern. Inte skall väl departementet styra hela den här samordningsverksamheten? Varken ministereller departementsstyrelse brukar accepteras i det här huset. Jag är ledsen men jag måste varna för att verksamheten utvecklas mot byråkrati, krångel och mygel. Det är nog så allvarligt om verksamheten ens skulle kunna misstänkas för s.k. mygel och inte allmänt vedertagna beslutsprocesser. Den samordningsverksamhet som åvilar en departementschef skall enligt hittills gällande konstitutionella regler bygga på beredningsarbete och beslut, som är fattade inom självständiga ämbetsverk och som i sin tur arbetar efter fastställda instruktioner. Det är viktigt att den totala lösningen av varvsfrågorna på kort och på lång sikt icke försvåras av byråkratiska beslutsprocesser på central nivå i Stockholm. Vi moderater har i arbetsmarknadsutskottets yttrande anmält en avvikande mening, och mina kolleger Erik Hovhammar och Margaretha af Ugglas har, som sagt, följt upp den avvikande meningen med en reservation, som är fogad till näringsutskottets betänkande.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

Herr talman! Överkapaciteten inom varvsnäringen i världen är mycket stor. Det är en, men en mycket viktig, orsak till att hela varvsnäringen världen över i dag upplever sin kanske allvarligaste kris. Om orsaker och verkan och om näringens möjligheter inför framtiden, ja, det har ju debatten handlat om hela denna dag, och därför skall jag inskränka mitt anförande till att beröra något av det som arbetsmarknadsutskottet har att ta ställning till, nämligen sysselsättningsåtgärder och regionalpolitiska insatser. Effekterna på det regionalpolitiska planet och på möjligheten, eller rättare sagt svårigheten, att klara sysselsättningen i varvsorterna är en av de viktigaste aspekterna, ja, kanske den mest betydelsefulla i varvskrisens spår. När man läser propositionen och de många motionerna framgår det tydligt att meningarna är delade när det gäller neddragningstakten vid varven. Däremot råder det en mycket stor enighet om att omfattande insatser behöver sättas in i varvsregionerna för att hävda sysselsättningen och för att klara den omställning av storvarven som under alla omständigheter måste genomföras. Regeringens förslag om medelstilldelning när det gäller sysselsättningsskapande insatser har ett mycket brett parlamentariskt stöd. Det finns anledning att slå fast att regeringen föreslagit mycket omfattande åtgärder för att omstruktureringen skall kunna ske på ett godtagbart sätt. Hela 995 milj.kr. föreslås bli satsade i olika arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska sammanhang. Medlen avser bl.a. regionalpolitiskt stöd, utökade resurser till de regionala utvecklingsfonderna, bildande av investmentbolag för att främja etableringar eller utvidgningar av företag, varvens utveckling av alternativ produktion, stöd till u-landsbeställningar från de svenska varven samt stöd till vissa omfattande och kostnadskrävande industriella projekt med stort risktagande. Därutöver föreslås arbetsmarknadspolitiska insatser, främst i form av tidigareläggning av statliga beställningar. Som företrädare för arbetsmarknadsutskottet är det med stor tillfredsställelse jag konstaterar den breda uppslutning som finns bakom dessa regeringsförslag. Den gemensamma utgångspunkten har varit att neddragningar av arbetskapaciteten måste ske i socialt acceptabla former. Till den utgångspunkten synes alla här i kammaren ansluta sig. När det gäller metoderna vill jag gå in på en fråga, där folkpartiets representanter i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet hamnat på till synes olika linjer. Det gäller den s.k. sysselsättningsgarantin eller, som näringsutskottet valt att kalla den, anställningsgarantin. Denna garanti går ut på att de anställda på de fyra stora varvsorterna skulle garanteras fortsatt anställning t.o.m. 1980, trots att man under motsvarande tid skulle skära ned produktionen med 20 96. I en socialdemokratisk motion förordas att statsmakterna skulle utfärda generella sysselsättningsgarantier. Vi har i arbetsmarknadsutskottets majoritet ansett en sådan åtgärd så betänklig, att vi inte har kunnat godta motionsförslaget. Det skulle innebära att man sköt svårigheterna framför sig, och en garanti av det här slaget skulle kunna medverka till att man inte tillräckligt starkt utnyttjar möjligheterna att gå över till andra branscher. Med tanke på de prejudicerande effekter ett oreserverat bifall till yrkandet i den socialdemokratiska motionen skulle kunna få stannade utskottet för att i första hand hänvisa till de mycket omfattande sysselsättningsskapande åtgärder som föreslagits i propositionen och som också både arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet enhälligt har förordat. Folkpartiets representanter i näringsutskottet har trots dessa betänkligheter ansett sig kunna acceptera garantin. Skälen härtill är åtminstone två. För det första var det en förutsättning för att man skulle få igenom huvudförslaget om en 20-procentig nedskärning under en tvåårsperiod. För det andra gjorde näringsutskottet en del, som jag bedömer det, betydelsefulla förtydliganden. Det gäller bl.a. de arbetsförmedlande insatserna. Näringsutskottet betonar i likhet med arbetsmarknadsutskottet vikten av ett nära samarbete mellan arbetsförmedlingen och varvens personalavdelningar för att man skall kunna nå goda resultat för den enskilde individen. Vidare anser näringsutskottet att de personer som förs över från den ordinarie produktionen till en särskild arbetsstyrka, bestående av övertaliga, i möjligaste mån skall erbjudas nya arbeten utanför varven. Det innebär, såvitt jag förstår, att om arbetsförmedlingen kan erbjuda lämpliga arbeten, skall vederbörande vara beredda att ta sådana jobb. Detta ställningstagande är inte betydelselöst i ett konjunkturläge, där man trots allt kan vänta expansion i vissa branscher — inte minst inom verkstadsindustrin. Jag tolkar anförandena av såväl utskottets ordförande Ingvar Svanberg, som av Rune Johansson och av andra företrädare för utskottet tidigare här i dag som en bekräftelse på att sysselsättningsgarantin skall ha en sådan innebörd. Erbjuds en varvsanställd ett annat lämpligt arbete, skall han vara skyldig att ta det arbetet. Eljest riskerar han en uppsägning. Värt att notera är att näringsutskottet också har avstyrkt det socialdemokratiska kravet på att 50 milj.kr. extra skall anslås för den s.k. sysselsättningsgarantin. Bernt Nilsson var både glad och ledsen över att folkpartisterna kunde som jag påpekade — ha två till synes skilda ståndpunkter. Varför kunde vi inte hamna rätt i arbetsmarknadsutskottet från början, frågade Bernt Nilsson. Det var ju ändå samma förslag det gällde, var hans tes här i dag. Nej, Bernt Nilsson, det var inte riktigt samma förslag. Det hände tre saker med det här ärendet under resan från arbetsmarknadsutskottet till näringsutskottet. För det första satte näringsutskottet på en ny etikett, och det kanske inte var så märkligt. Man bytte nämligen ut ”sysselsättningsgaranti” mot ”anställningsgaranti”. För det andra gjorde man förtydliganden och förändringar av den innebörd som jag här har redovisat och som näringsutskottets företrädare har ställt sig bakom. Dessa förändringar är av så kraftig art att det är en väsentlig skillnad mellan näringsutskottets och motionärernas syn på denna fråga. För det tredje gick näringsutskottet enhälligt — alltså inkl. socialdemokraterna — emot det förslag som Bernt Nilsson stödde i arbetsmarknadsutskottet om ett extra anslag på 50 milj.kr. Det har alltså hans partibröder i näringsutskottet gått emot. Det är sålunda inte bara i de mindre partierna som man kan ha skilda ståndpunkter. Herr talman! Jag vill stryka under att det viktiga arbetsmarknadspolitiska instrumentet — arbetsförmedlingen — inte får komma bort i sammanhanget. Så många som möjligt av övertaliga varvsarbetare bör föras över till arbeten som på sikt är bestående. Både den enskilde och samhället är betjänta av en sådan ordning. Det är också viktigt att den övertaliga styrkan hålls så liten som möjligt med hänsyn till att det finns en klar risk för ytterligare nedskärningar av varven efter 1980. Innebörden av sysselsättningsgarantin skulle mot den här bakgrunden bli att övertalig personal, som inte erbjuds annat lämpligt arbete, får behålla sina anställningar t.o.m. 1980. Det skulle också sammanfalla med den allmänna mening som råder inom de båda berörda utskotten, nämligen att neddragningen skulle ske — för att citera ett tidigare använt uttryck — i socialt acceptabla former. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag anser att jag kan ansluta mig till näringsutskottets betänkande på alla punkter.

Herr talman! Elver Jonsson försöker bortförklara den situation som uppstod när det skedde förändringar i ställningstagandena inom folkpartiet från det att arbetsmarknadsutskottet behandlade frågan och till dess näringsutskottet behandlade det. Elver Jonsson säger att det var förändringar som gav så goda resultat för den enskilde individen, att det var skäl att inta en annan ståndpunkt. Jag tror, Elver Jonsson, att vi skall överlåta åt de anställda på varven att avgöra vad som är bästa resultatet — att det inte finns någon anställningseller sysselsättningsgaranti eller att det finns en sådan garanti. Jag är helt övertygad om att de anställda vid varven föredrar den lösning som nu har kommit fram med hjälp av folkpartisterna i näringsutskottet. Vi hörde här tidigare i dag att 20 000 människor i Göteborgsregionen var arbetslösa på ett eller annat sätt. Men nog borde väl arbetsmarknadsutskottets fp-representanter ha varit medvetna om den situation som rådde; det var man tydligen i näringsutskottet i alla fall. Jag tycker det är bra att man har tagit den ståndpunkten och följt socialdemokraterna i det förslag som förelåg där. Det innebär säkerligen att vi kan lösa sysselsättningsproblemen för de varvsanställda på ett helt annat sätt än vad vi skulle ha kunnat göra annars.
Herr talman! Bernt Nilsson kom inte till någon annan slutsats än jag, nämligen att slutprodukten i näringsutskottet är mycket bra för de varvsanställda. Han har heller inte dementerat mitt påstående, att det skedde vissa förändringar från det att arbetsmarknadsutskottet hade att ta ställning till ett yrkande från socialdemokratiskt håll i vårt utskott till vad socialdemokraterna i näringsutskottet kunde acceptera, nämligen förändringar på tre mycket viktiga punkter. Hans uttalande om att vi skall överlåta åt varvsarbetarna att göra den bedömningen ändrar ingenting i vår inställning, nämligen att vi kan utgå från att det är ett mycket bra beslut som riksdagen fattar om den följer näringsutskottets betänkande, vilket jag har yrkat bifall till på alla punkter — i motsats till Bernt Nilsson, som har en rad reservationer som han tänker ställa

Herr talman! Naturligtvis är det alternativen för framtiden som är det väsentliga i varvspolitiken. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bara bli medel att lösa problemen vid övergången från ett område till ett annat. Detta gäller här lika väl som inom andra branscher. Några talare har tidigare i debatten här efterlyst konkreta alternativ. Låt mig då nämna några av de saker som inte har berörts direkt i motionerna men som det finns anledning att erinra om. Vi är i centerpartiet hårt inriktade på att ta fram ett ordentligt beslutsunderlag på t.ex. olika energitekniska områden. De passar också väl in i just varvsnäringens framtid. Ett exempel är det naturgasprojekt som har utretts och förberetts under lång tid och där centern har varit pådrivande för att få i gång de konkreta initiativ som krävs för att vi skall få ett ordentligt beslutsunderlag. De näringspolitiska och industripolitiska skälen för introduktion av naturgas har knappast någonsin varit tyngre än de är i dag. Det är därför viktigt att vi snabbt får möjlighet att fatta ett beslut, eftersom just projekt av det här slaget skulle kunna innebära ett väsentligt komplement till varvsindustrin vid dess omställning. En annan sak är förslaget till en uppsnabbning av kraftvärmeutbyggnaden, som jag f. ö. antar kommer att tas beslut om här i riksdagen senare i dag. Det är naturligtvis viktigt att man på ett område med så pass stora investeringar snabbt utnyttjar det planeringsläge som finns. Åtskilliga kommuner är beredda att satsa på kraftvärme i dag. Det finns utbyggd produktionskapacitet inom varvsnäringen och inom det företag som det här gäller, Svenska Varv, för att kunna ta sig an ett sådant projekt. Det vore naturligtvis utomordentligt bra för varvsarbetarna, i Göteborg bl.a., om partierna i riksdagen omedelbart ville ställa upp för att konkret stödja partimotionen från centern. Det skulle kunna ge sysselsättning. Det är ingenting som man först behöver jobba med under ett par år för att försöka få fram, utan det finns redan konkreta objekt. Det är bara att vidta en mindre statlig stimulansåtgärd och dessutom ge finansieringshjälp till de kommuner som det gäller. Jag hoppas att inte alla i partinit har förkastat den möjligheten redan i det här läget. Frågan återkommer, som sagt, senare i dag. Inom trepartiregeringen har vi drivit på de vindkraftprogram som finns. Det ligger längre fram i tiden men det är samma sak som gäller, nämligen att det på sikt kan ge betydande arbetstillfällen just för varven i samarbete med annan verkstadsindustri. Det kräver en vidgning av programmet. Man får satsa mer på sjöbaserade vindkraftverk för framtiden, men det är utan tvivel en av de saker vi måste pröva. Naturligtvis är det utomordentligt värdefullt med de initiativ de anställda vid varvsföretagen själva tagit. Där finns åtskilliga projekt som ligger väl i linje med dem jag redan nämnt och som passar för tung verkstadsindustri. Problemet är naturligtvis att hinna fram med projekten och få fäste på en marknad där referensexemplar ofta krävs och därtill uppnå rationell produktion och täckning för kostnaderna. Jag vill helt kort hänvisa till den centrala utvecklingsfond som centerpartiet har föreslagit i sin partimotion. Den skulle också kunna vara ett stöd inte bara till varvsregionerna utan också till de underleverantörer som ser sin sysselsättning och sina produktionsmöjligheter vika. Arbetsmarknadsutskottet, som jag främst talar för, har, vilket Elver Jonsson redan påpekat, varit så pass ense i sak att det egentligen inte finns mycket att tillägga. Det är mycket värdefullt att arbetsmarknadsutskottet så klart tagit ställning när det gäller de mindre och medelstora varven. Med propositionens utformning på den punkten ökar nämligen risken för de mindre och medelstora varven, och det är viktigt att just detta klargörs. Genom att strukturbeslut inte tas för de stora varven ökar risken för de mindre och medelstora. Därför har arbetsmarknadsutskottet mycket klart uttalat att utskottet, iden mån det på någon ort skulle behövas insatser utöver vad som är möjligt med nuvarande medel, räknar med att regeringen återkommer till riksdagen och att man dessutom utnyttjar den möjlighet 75 procentsbidraget utgör för att bistå de mindre och medelstora varven under den utredningsperiod vi är överens om. Debatten har naturligtvis kretsat rätt mycket kring det som kallas en sysselsättningsgaranti men blivit en anställningsgaranti och som sedan under förmiddagens debatt omdefinierats till anställningstrygghet. Efter att ha lyssnat uppmärksamt på alla upphovsmännen som talat om detta vet jag uppriktigt sagt fortfarande inte på vad sätt detta skiljer sig från arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett intressant replikskifte fördes mellan förre industriministern Rune Johansson och Margaretha af Ugglas. Det fullföljdes aldrig riktigt, men jag tolkade det som en samstämmighet i uppfattningen att det egentligen bara var en fråga om att ha anställningen kvar. I övrigt var det inga särskilda arbetsmarknadspolitiska favörer. Men det finns naturligtvis en fråga till att ställa: Är det möjligen en lönefråga? Det skulle vara intressant att höra vad upphovsmännen egentligen åsyftar. Vad finns det för konkreta skillnader mellan de arbetsmarknadspolitiska åtgärder vi föreslagit och denna anställningstrygghet som man talar om som en anställningsgaranti? Jag tror det kan vara av en viss betydelse för kammaren att få reda på den saken. Jag skall inte gå i polemik med Elver Jonsson på det här området. Jag tror han känner sig litet besvärad av den förändring som skedde natten mellan den 7 och 8 december såvitt jag vet. Men det är klart att man blir litet konfunderad och undrar varför folkpartiet i näringsutskottet inte litar på de arbetsmarknadsoch regionalpolitiska insatser som man tidigare sagt var tillräckliga för att klara anställningstryggheten. Varför litar inte Sven G. Andersson på Elver Jonsson och majoriteten i arbetsmarknadssutskottet? Var det möjligen så att Ola Ullsten började bedriva närdemokrati och tog över utskottsrepresentanternas arbete? Inte är det väl heller direkt ointressant när Sven G. Andersson säger att anställningsgarantin blir billigare än arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Om anställningsgarantin är billigare skall vi naturligtvis ha den över hela landet. Det vore ju i hög grad en effektivisering. Vad är det för orter som inte skall få åtnjuta det som är billigare och dessutom bättre? Om det är någon bransch som borde få åtnjuta det som är både bättre och billigare så är det väl teko. Jag kan citera ur industriverkets nyligen utkomna skrift Industriutvecklingen i Sverige, där det talas om ”en nettominskning av antalet industrisysselsatta med i runda tal 85000 personer under perioden 1976-1982.

Eller hur? Det vore bra om man förklarade sig från regeringspartiets sida. Såvitt jag har hört har inte socialdemokratiska representanter hittills sagt något om att anställningsgarantin är både bättre och billigare. Sedan är det naturligtvis en viktig principfråga inbyggd i det här ställningstagandet. Det vet säkert Elver Jonsson också. Så sent som i förra veckan stod han här i talarstolen och sade att vi behöver stimulera rörligheten. I varje fall kritiserade han centerpartiet för att inte vilja det. Nu är han alltså beredd att låsa situationen på en av de bäst ställda orterna i landet. Därmed inte sagt att arbetsmarknadsläget är bra i Göteborg!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
Herr talman! Olof Johansson sade att han inte skulle pressa mig i debatten men avslutade med ett ganska rejält tryck. Han inledde polemiken med att fråga vad som hände den — som han inte uttalade men ändå menade —- ödesdigra natten mellan den dag då arbetsmarknadsutskottet hade skrivit sitt betänkande och den dag då näringsutskottet skulle börja läsa det. Ja, vad som hände var att näringsutskottet förändrade den socialdemokratiska motionen på tre mycket viktiga punkter, vilket jag redogjorde för i mitt första inlägg. Det var alltså inte samma sak utan något helt annat som folkpartiets företrädare i näringsutskottet hade att säga ja till än det som vi hade att ta ställning till i arbetsmarknadsutskottet. Originellare än så var det inte. Man kan också möjligen fråga sig vad som hände samma natt, eftersom centerpartiet inte bara med oss utan också med moderaterna var överens om hur vi skulle uttrycka oss i arbetsmarknadsutskottet. När det gäller sysselsättningsgarantin skedde ju också ett sönderfall i näringsutskottet, så jag kan väl replikera genom att be Olof Johansson berätta vad som hände i näringsutskottet på den punkten, eftersom inte de två partigrenarna höll ihop. Olof Johansson refererar till den debatt vi förde beträffande ersättning till dem som tvingas flytta i samband med arbetslöshet. När den debatten fördes var vi överens om att de som kom i en sådan nödsituation skall ha rimliga ekonomiska villkor. Det var en tanke som centerpartiet avvisade motionsvägen, men under utskottsbehandlingen gjorde centerpartisterna i allt väsentligt avbön och anslöt sig, som jag då uttryckte det, till åtminstone 70 926 till det förslag som utskottet och riksdagen sedan stannade för. Jämförelsen var alltså inte särskilt god. Vad det här innebär konkret för dem som hamnar i situationen att bli utan arbete på varvsorterna har uttryckts så många gånger att jag tycker att det räcker att hänvisa till mitt huvudanförande, som stämmer väl överens med vad näringsutskottet skriver och vad andra inlägg i dagens debatt har gett vid handen.